Herr talman! Det är nu tredje året i följd som vi i kammaren diskuterar frågan om Interamerikanska utvecklingsbanken. Det är därför väldigt svårt att hitta fräscha och nya argument. Vi socialdemokrater var från första stund emot denna bank. Vi yrkade avslag på förslaget om inträde i den, och vi har funnit att vårt ställningstagande var riktigt. Vi var emot inträde från flera utgångspunkter. Vi yrkade avslag dels därför att vi ansåg att talet om den förfärligt stora nyttan för industrin av att vara med i banken var mycket starkt överdrivet, dels därför att vi ansåg att ett medlemskap i banken stred mot både våra utrikespolitiska och våra biståndspolitiska värderingar. Vi trodde att huvuddelen av pengarna — vilka, som det senare visade sig, kom att användas i militärdiktaturer i Sydamerika — skulle komma att användas för projekt som endast var lönsamma rent affärsmässigt och således inte alls skulle gynna de fattiga människorna i Sydamerika. Vi visste att Sveriges inflytande i banken var ytterst obetydligt. Vi sade också att det skulle komma att krävas flera inbetalningar. Det är inte alls, som det sägs nu, en mycket billig historia. Utvecklingen hittills har visat att vi hade fullständigt rätt. Det är därför konsekvent när vi i vår motion och i våra reservationer dels begär att Sverige skall träda ut ur banken, dels yrkar avslag på förslaget om att vi skall teckna mera pengar i banken. Jag vill ändå, herr talman, notera att det också från annat håll kom kritiska synpunkter under motionstiden i år. Det fanns de som liksom vi fann att detta inte var riktigt, och de yrkade också i vissa fall avslag på förslaget om en ny kapitalinsats. Jag vill gärna konstatera det och samtidigt säga att de här opponenterna nu har ordnat in sig i ledet. Partidisciplinen gäller, och man finner sig i att rösta för propositionen. Detta visar på ett alldeles speciellt sätt att det gamla talesättet, att om man ger djävulen ett finger så tar han snart hela handen, är helt riktigt. Hade dessa personer, som var kritiska redan från första stund, fullföljt sina försök att förhindra det som de inte ville vara med om, så hade de i dag sluppit att för tredje gången sticka svansen mellan benen och ge sig i sin övertygelse. Jag skall inte argumentera mera i detta sammanhang. Under årens lopp har jag två gånger förut varit uppe i denna fråga. Jag sade i fjol till dåvarande handelsministern att det var ganska meningslöst att vi försökte övertyga varandra om att vi hade rätt. Han var så fanatiskt övertygad om betydelsen av detta. Nu har vi visserligen en annan handelsminister, men jag tror det är lika litet lönt att prata med honom. Jag konstaterar bara: Handelsministrar kommer och handelsministrar går, men de urusla IDB-propositionerna består. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de två reservationerna som är fogade vid utskottets betänkande.

Herr talman! Sverige är medlem i IDB därför att de svenska multinationella företagen och deras organisationer och påtryckningsgrupper har velat ha det på det sättet. Motivet för Sveriges medlemskap är, som handelsminister Cars uttryckte det i ett frågesvar för en tid sedan, ”möjligheterna att öka den svenska exporten till Latinamerika”. För att göra det hela mer smakligt och skyla över de renodlade affärsintressena har regeringen samtidigt åtagit sig att ”aktivt verka för förändringar i bankens institutionella former och utlåningspolitik i sådan riktning att strävandena till social och ekonomisk utveckling och ökad demokrati i Latinamerika får stöd av banken”. Detta senare sades av Hadar Cars i samma debatt. Om vi litet närmare synar de här två målsättningarna och vilka resultat som Sverige hittills har nått när det gäller att uppfylla dem så finner vi att det är ynkligt litet, för att inte säga ingenting! Den första målsättningen är alltså att öka den svenska exporten. Skall det vara någon vits med ökade order till svenska företag så skall de ge arbete här hemma ii Sverige. Det är ju till föga glädje för svenska arbetare och tjänstemän om ASEA eller något annat stort svenskt företag får order som de sedan placerar hos sina dotterföretag i Brasilien eller andra länder inom regionen. Nu vet vi att dessa svenska företag sedan lång tid tillbaka konsekvent har flyttat ut sitt kapital från Sverige och investerat det i bl.a. Latinamerika. Det finns alltså ingen som helst garanti för att order till svenska multinationella företag på något sätt gynnar sysselsättningen i Sverige eller den svenska ekonomin. Det är bra för aktieägarna i dessa företag — men det är en helt annan sak. Det är ju nämligen inte på det sättet att det som är bra för dem automatiskt är bra för Sverige, även om de själva och deras uppbackare gärna vill framställa det så. Frånsett detta solklara faktum — att stora svenska företag mer och mer flyttar sin tillverkning utomlands — ligger det i sakens natur att en organisation som IDB i första hand gynnar det regionala intresset, det regionala kapitalet, dvs. i första hand gynnar USA. Som vi har visat i vår motion har 2/3 av den totala upphandling som IDB gjorde 1975 placerats i Nordoch Sydamerika och hälften därav placerats i USA. Vi har i vår motion också kunnat hänvisa till en artikel i Svenska Dagbladet som styrker vår argumentation.

Det är naturligtvis bättre att i stället skicka miljonerna direkt här och nu till Olofströms löntagare om det är deras sysselsättning du vill värna om.” Men har ändå inte exporten till Latinamerika ökat? Jo, det har den, men det finns ingenting som säger att det beror på medlemskapet i IDB.

I mars 1979, efter ett och ett halvt år av medlemskap, hade 5 svenska företag fått exportorder för 99,6 milj kr till IDB-finansierade projekt .

Förståndigt nog säger också handelsministern i propositionen, s. 55, att effekten av medlemskapet på Sveriges export ännu inte kan utvärderas. Myten om IDB som nödvändig för svensk export och sysselsättning är mogen att avlivas. Hur är det då med den andra målsättningen, att Sverige genom sitt medlemskap medverkar till en progressiv utveckling i Latinamerika? Hur är det för det första med IDB:s allmänna inriktning i det fallet, oavsett vad Sverige gör eller tycker? Det har ju sagts att banken tillkommit och arbetar just för en sådan utveckling, att hjälpa de fattigaste länderna och att inom dem hjälpa de fattigaste människorna. Det påstås att så är fallet, både i propositionen och i utskottsbetänkandet. Efter debatten med Hadar Cars här i kammaren för en tid sedan vet vi att regeringen på intet sätt kan försvara dessa påståenden utan att inveckla sig i motsägelser och förvirrade resonemang. Men det kan ha sitt intresse att se vad som sägs i proposition och betänkande. Den s.k. fonden för särskild verksamhet, som skall användas för just hjälp till de fattigaste, får enligt utskottet ta i anspråk 37 96 av den totala lånesumman. Det är således endast drygt en tredjedel som avsätts. Vart går då dessa pengar? Jo, de går till stater som väl är fattiga både nationellt och mycket mer individuellt, stater där den allra största delen av befolkningen lever i en misär och ett armod som inte kan beskrivas. Förbättras villkoren av IDB:s utlåning? Jag påpekade i debatten med Hadar Cars, och blev inte motsagd, att det är de värsta förtryckarregimerna som har fått mera pengar. Det är stater som Paraguay, Nicaragua och Uruguay som har fått större lån. Tror utskottets majoritet och regeringen att ett enda öre av dessa pengar kommer de fattiga människorna till godo eller förändrar den sociala strukturen till det bättre? Banken själv har ändrat sin politik i en helt annan riktning. Detta beskrivs i propositionen på följande sätt på s. 55: ”Banken kan i sin utlåningsverksamhet sägas ha genomgått tre faser. Den första fasen kännetecknades av att banken lade stor vikt vid projekt med en social inriktning som vattenförsörjning, avlopp, bostäder m.m. Erfarenheterna från denna fas visade att banken då hade svårigheter att nå fram till de fattigaste befolkningsgrupperna varför andelen lån till social infrastruktur sjönk under den andra fasen .

Denna argumentering leder till slutsatsen att de fattigaste bland de fattiga inte kan räkna med någon hjälp från banken eftersom de inte anses ha några utsikter att bli produktiva eller självförsörjande. Lån på ”mjuka” villkor utesluter tex i allmänhet inte bara de jordlösa utan också de fattigaste bönderna med hänvisning till att det skulle bli en dålig investering.” Slutsats: Det är inte lönsamt för IDB att investera i fattiga människor. Det ger ingen profit och det bör därför avvecklas. Men den svenska regeringen och borgerligheten i övrigt talar om progressiva framsteg som Sverige skall vara med och driva fram. Hur fräck får man vara? För det kan ju inte vara aningslöshet som åstadkommer de skrivningar som vi ser här i proposition och betänkande! Slutligen något om Sveriges inflytande, om det nu vore så att regeringen verkligen skulle vilja använda det till att påverka IDB. Låt oss se i propositionen igen, s. 54. När Sverige har fullgjort sina betalningsåtaganden — observera att så ännu inte är fallet — då kommer Sverige att ha 0,12 96 av totala röstetalet i banken! 0,12 26! Med denna svindlande procentsats, vars inflytande utövas av en västtysk exekutivdirektör, skall vi enligt propositionen noga följa bankens utlåningsverksamhet och ”påverka låneinriktningen då banken skall ta ställning till enskilda lån”. Hittills har Sverige använt denna möjlighet till att vara med och bevilja två lån till Argentina, ett mycket progressivt land om man skall tro på regeringens förklaringar. Herr talman! Det finns åtskilligt mycket mer och värre som kunde sägas om IDB. Det borde inte vara svårt att inse vilka intressen banken tjänar och vilken inverkan den har. Sverige bör inte genom medlemskap och ekonomiska åtaganden stödja en sådan organisation. Jag vill, herr talman, med detta yrka bifall till vpk:s motion 661.

Herr talman! Den 1 juli 1976 skedde den förändring inom IDB som direkt motiverade det svenska medlemskapet. fr.o.m. den dagen är all upphand ling inom IDB begränsad till bankens medlemskrets. Det får också effekter på dessa länders handelsbeteende i övrigt. Detta gör att en av de nödvändiga förutsättningarna för handeln —i varje fall för en expansion av handeln — med Latinamerika är medlemskap i IDB. Samtidigt vet vi att en rad latinamerikanska länder styrs av militärjuntor, ofta i allians med en liten överklass och utländska storbolag. Latinamerika har fått se hur i land efter land friheten kränkts. Den fråga vi då måste ställa oss är om handeln är en lämplig hävstång, ett lämpligt sätt, att bekämpa diktaturer. Ökade kontakter och snabbare ekonomisk utveckling minskar nästan alltid förtryckarnas möjligheter. I ett land som ständigt besöks av affärsmän, kulturarbetare och turister är det svårt för överheten att i längden stänga ute de egna medborgarna från information. Undantaget i detta sammanhang är Sydafrika. Där vädjar befolkningens egna organisationer till omvärlden om sanktioner, där är utlandshandeln en direkt förutsättning för förtrycket och där hjälper svenska företag till att administrera raspolitiken. Därför är vi nu, med något undantag, i riksdagen överens om att Sydafrika skall isoleras. I övrigt vill vi ha fri handel och menar att detta också gynnar frihetens sak. Även socialdemokraterna här i riksdagen vill ha handel med Latinamerika, och det finns heller inte folkliga krav i Latinamerika på att vi skall avbryta eller minska handeln som sådan. Men att vi handlar med ett land får aldrig locka oss att acceptera det landets regim. Vi vet att, om vi bojkottade Sovjetunionen, skulle effekten för de oppositionella i Sovjet bli negativ. Färre människor skulle kunna resa till Sovjet, färre skulle kunna ta med sig budskap ut, och möjligheterna till insyn och information skulle bli mindre. Men det faktum att vi har en handel med Sovjet och vill utöka denna handel får inte för ett ögonblick leda oss att acceptera förtrycket mot oliktänkande eller t.ex. ockupationen av de baltiska staterna. På samma sätt får inte det förhållandet att vi är medlemmar i IDB för ett ögonblick få oss att acceptera regimerna i Argentina eller i Chile. Samma resonemang som det jag nu har fört gäller naturligtvis de övriga internationella banker och fonder som Sverige är med i. När vi — också under en socialdemokratisk regering — stött den afrikanska utvecklingsbanken innebär det i och för sig inget godkännande av regimen i Malawi. När vi under den socialdemokratiska regeringen gått med i den afrikanska utvecklingsfonden innebär det inget accepterande av regimen i Centralafrikanska republiken. När vi under socialdemokratiskt styre gått med i den asiatiska utvecklingsbanken och i den asiatiska utvecklingsfonden innebär det inte att vi tycker att den bankens lån till Taiwan eller Sydkorea legitimerar regimerna där. Samma sak gäller beträffande IDB. Syftet med IDB är kommersiellt, att öka handeln - inget annat. Motiven för en rad andra länder, som gått med i IDB Danmark, Schweiz, Finland, Österrike, Västtyskland och Storbritannien — utan att de socialdemokratiska partierna i dessa länder har motsatt sig ett sådant inträde, har också varit av samma slag. Om vi nu efter ett och halvt år i IDB skulle besluta oss för att lämna organisationen, vore det ett allvarligt steg. Det steget skall vi naturligtvis inte tveka att ta, om vi tror att IDB bidrar till att stärka diktaturregimer eller att IDB skulle vara ett hot mot mänskliga frioch rättigheter, men ingenting väsentligt har hänt som förändrat positionerna under dessa ett och halvt år. Det är självklart att ett utträde efter denna tid skulle få allvarliga effekter inte bara på vår ställning i den upphandling som IDB bedriver utan också på vår ställning som handelspartner i Latinamerika över huvud taget, med de följder det skulle få för våra möjligheter att ha kontakter i Latinamerika — också med oppositionella rörelser. Sådana kontakter är långt lättare att upprätthålla med bevarade handelsförbindelser. Herr talman! Detta utesluter naturligtvis inte att det går att rikta invändningar mot låneinriktningen i IDB, mot länderfördelning eller projektval liksom att vi kan ha invändningar på sådana punkter när det gäller andra organisationer som vi är med i, t.ex. Världsbanken. Men låt oss därför göra som utskottet vill, nämligen gå igenom våra relationer till IDB och tillse att den utredningen verkligen är förutsättningslös — dess utgångspunkt skall ju vara att en saklig översyn skall göras — och att vi därefter tar ställning. I väntan på en sådan översyn skall vi självfallet inte företa oss något som binder våra händer på så sätt att det skulle uppfattas som ett steg mot utträde. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag tror knappt mina öron när jag hör Olle Wästberg i Stockholm stå här och säga att det inte finns några folkliga krav från befolkningen i Latinamerika att man skall genomföra sanktioner eller ingripa mot regimerna där. Har aldrig Olle Wästberg hört talas om den chilenska fackföreningsorganisationen CUT:s upprop och krav på västeuropeiska och andra fackföreningsrörelser att ingripa? Har aldrig Olle Wästberg hört talas om oppositionen i Argentina och dess krav på att det skall vidtas åtgärder? Haraldrig Olle Wästberg varit i kontakt med Uruguaykommittén här hemma i Sverige, som enständigt nu i ett par års tid har begärt av svenskarna och av den svenska regeringen att man skall ingripa mot förtrycket i Uruguay? Är inte detta folkliga krav? Läser inte Olle Wästberg tidningar? Lyssnar inte Olle Wästberg på svensk radio och television?

Herr talman! Ja, men snälla Oswald Söderqvist, det finns mängder med krav — och berättigade krav — på att Sverige, svenska regeringen, svenska organisationer skall ingripa mot förtryck i Latinamerika, skall protestera, skall göra punktaktioner av olika slag. Naturligtvis finns det också organisationer som kräver ett utträde ur IDB. Men det jag sade var att det inte finns folkliga krav på att vi generellt skall minska eller skära av handeln med Latinamerika — detta av det berättigade skälet att med handel följer i och för sig en rad positiva faktorer, positiva också för den som vill främja friheten. Några krav på avbruten handel finns alltså inte. Min slutsats är att eftersom medlemskap i IDB är en förutsättning för handel, eller i varje fall för en expanderande handel, med Latinamerika skall vi också — samtidigt som vi fördömer de enskilda stater i Latinamerika där friheten undertrycks — vara beredda att fortsätta handla på samma sätt som vi gör med en rad andra diktaturstater. Sydafrika är undantaget när det gäller den strategin.
Herr talman! Jo, det har visst ställts krav från olika sydamerikanska nationer att vi skall avbryta handel. Det var ett av de allra största kraven från just Chile — en bojkott av regeringen i Chile på alla plan: handelspolitiskt, ekonomiskt, kulturellt osv. Det framfördes enständigt vid den stora konferensen i Madrid i höstas. Det har också framförts liknande krav från Uruguaykommittén t.ex. här i Sverige, att vi skall avbryta handeln med dessa länder. Mot denna bakgrund måste jag förstå saken så, att Olle Wästberg i Stockholm antingen inte följer med vad som sägs eller också inte lyssnar på dessa krav.

Herr talman! Ja, vad som t.ex. krävdes från Chile var en bojkott under en bestämd period. Vi skulle försöka stoppa exempelvis kopparlasterna. Och det kan vara ett rimligt krav att man väcker opinion genom kortvarig bojkott. Men i övrigt har vi ju i Sverige — och det gäller även den helt övervägande delen av olika fackliga och andra folkligt förankrade organisationer i Latinamerika — varit angelägna om att handeln skall fortsätta. Vi anser att handeln i sig har ett värde och att handeln inte behöver och inte får vara ett hinder för fördömanden av förtryckarregimer.

Herr talman! Den debatt som förts om IDB på borgerligt håll under de här åren, både i propositionerna och i utskottens majoritetsbetänkanden, har ofta gått ut på ungefär den riktlinje som sedan också återfinns i den centermotion som är aktuell i år: man har kritiserat IDB. Centermotionen framför en mycket hård kritik av IDB:s inriktning, syftena med verksamheten, hur de tillämpas, osv. Men så säger man också att det finns planer på en revidering och att det i framtiden kommer att bli bättre. Man omprövar alltså sitt ställningstagande och förväntar sig en drägligare fördelning av lånen och en annan inriktning av politiken. Detta har vi nu hört alltsedan inträdet i IDB och fram till de betänkanden som vi behandlar i dag, men verkligheten har under hela denna tid varit den motsatta. Sedan Sverige gick in i IDB har ju militärdiktaturernas andel av lånen ökat, särskilt de värsta och grymmaste militärdiktaturernas. Argentina har växt fram som den helt dominerande låntagaren; det har varit en mycket medveten uppstöttning av Videlajuntans politik genom IDB:s prioritering av Argentina, lånet till Chile har under det senaste året tredubblats, i Nicaragua har Somozaregimen lyfts fram som en viktig mottagare, och man kan vidare nämna Paraguay och flera länder som exempel. — Detta är den politiska inriktningen på länder. Sedan finns det då en annan fråga, som har diskuterats mycket, inte minst av centermotionärerna men också av den borgerliga utskottsmajoriteten, och det är frågan: Vem når IDB ut till med sin långivning? Är det de fattigaste människorna som nås av IDB:s lån? Om detta kan vi läsa i de dokument som har varit tillgängliga vid utskottsbehandlingen. IDB bedömer själv i sina egna dokument att de lån som gynnar låginkomsttagarna på landsbygden — med deras egna definitioner — det senaste året har minskat från 28 till 19 96. Nu säger utrikesutskottets majoritet i sin skrivning att det är ostridigt att IDB har orienterat sig mot de fattigaste samhällsskikten. Ja, men det är i vart fall inte mer ostridigt än vad som står i en rapport som har sammanställts på begäran av ett utskott i USA:s kongress, i representanthuset. Den är utarbetad av Foreign Affaires and National Defence Division Congressional Research Service, som har gjort en ganska ordentlig genomgång av IDB:s utveckling.

Den typen av lån når ut till mellangrupper — jordägare och andra — som IDB bedömer som ekonomiskt bärkraftiga, men lånen når alltså inte ut till de fattigaste människorna. Det som utrikesutskottets majoritet bedömer som ostridigt bestrids sålunda i varje fall av rapporter i USA:s kongress. Det har påvisats med kalla fakta och kalla siffror, såväl nu av reservanterna som under de tidigare år då vi har diskuterat den här frågan, att i IDB:s utveckling ur de synpunkter som utskottsmajoriteten har bedömt som viktiga har låneinriktningen hela tiden gått till det sämre. Ändå avlägsnar sig de som då på den borgerliga sidan — mest från centerpartiet — driver den här frågan allt längre från den ställning de tog på sin stämma 1976, där man sade nej till svenskt medlemskap i IDB. Finns det någon centerpartist kvar som står fast vid den ståndpunkt som man angav på sin stämma 1976? Eller är det så att centern helt och hållet, samtliga ledamöter — vi har ju haft olika bud här i kammaren under olika år — trots försämringen av IDB:s utveckling ställer upp på en politik som innebär att man går ifrån sina tidigare beslut? Den utveckling vi har haft i riksdagen i år tyder väl på det. Nu har ju avhoppen kommit i allt raskare takt från centern. Vi fick i januari en motion där man krävde en utvärdering av IDB:s verksamhet och samtidigt sade nej — vilket då är helt logiskt — till den femte kapitalpåfyllnaden. Det var ju så att regeringen när Sverige gick in i IDB hävdade att det varen billig inträdesbiljett för ökad export. Nu har det dock visat sig att man redan efter ett fåtal år måste inemot fördubbla den svenska kapitalinsatsen, så särskilt billigt var det ju inte. Men det är helt konsekvent att — som centerpartisterna gjorde i januari — säga att skall man utvärdera frågan om vi skall vara kvar i IDB eller inte, så skall vi naturligtvis inte fördjupa våra relationer med IDB, utan då skall man säga nej till den femte kapitalpåfyllnaden. Som Ingvar Svanberg berörde i sitt anförande har vi sett i utskotten hur en efter en av centerpartisterna har hoppat av från sina krav. Vad slutresultatet blir får vi väl se vid voteringen i dag. Men det är intressant att se på vilket sätt de har hoppat av. Uppenbarligen har de andra borgerliga partierna försökt göra sådana skrivningar att det skulle underlätta för centerpartisterna att hoppa av från sina motioner. Den borgerliga majoritetens skrivningar innebär att riksdagen skulle fatta beslut som är helt ohållbara internationellt sett. Utrikesutskottets majoritet skriver att Sverige bör kunna delta i den femte kapitalpåfyllnaden ”varvid är att märka att någon kontantinbetalning i detta sammanhang inte torde behöva komma i fråga förrän efter budgetåret 1980/81. Om översynen skulle leda till ett utträde ur banken bleve således kontantinbetalning inte aktuell”. Den skrivningen har utskottet gjort för att ge centerpartisterna en möjlighet att rösta med den borgerliga majoriteten. Jag vill fråga handelsministern: Hur ser Hadar Cars på den här skrivningen? Kan Hadar Cars gå till IDB med beskedet att vi godkänner den femte kapitalpåfyllnaden, men huruvida det blir några pengar vet vi inte? Vem kan lita på en sådan riksdagsmajoritet? Detta är inte bara hållningslöst, det är dessutom bluff. Om Sverige åtar sig att betala ut ett antal miljoner dollar till IDB, måste Sverige självfallet stå för åtagandet även om pengarna inte belastar årets budget. Det är en anmärkningsvärd och principlös hållning som man ger uttryck för i betänkandet. Det vore olyckligt om den svenska regeringen tvingades hänvisa till den när man går till internationella organ för att förhandla. Anser Hadar Cars att utrikesutskottets skrivning ger honom en sakligt korrekt grund att förhandla från när han skall träffa IDB för diskussioner? Försöken att kamma in så stor majoritet som möjligt för ett beslut att stanna kvar i IDB har hela tiden lett till en motsägelsefull argumentation från majoritetens sida. Man diskuterar från två olika positioner. Å ena sidan hävdas i en rad dokument att vårt inträde i IDB är nödvändigt från exportsynpunkt — det är en inträdesbiljett men inget mera. Å andra sidan hävdar utrikesutskottets majoritet med instämmande från näringsutskottet att Sveriges medlemskap i IDB i Latinamerika ses som en välkommen intressemarkering. Det är ett fantastiskt utrikespolitiskt uttalande. Det skulle alltså vara en välkommen intressemarkering att vi använder svenska skattemedel för att betala ut pengar till regeringar där prioriteringen är sådan att det i dominerande grad är de värsta militärjuntorna som får de svenska skattemedlen. Både i riksdagen och i den kampanj som har förts utanför riksdagen talar man med dubbel tunga. Och man gör det för att möjliggöra en reträtt för centern. Industriförbundet har gått ut i en kampanj som vi har kunnat läsa om i pressen. Industriförbundet hävdar att medlemskap i IDB behövs för att klara sysselsättningen i Sverige. Det är krokodiltårar som Industriförbundet fäller — i andra sammanhang är det inte så vanligt att Industriförbundet hävdar den svenska sysselsättningen. Man brukar utan större samvetskval acceptera export av svenska arbetsplatser till andra länder. Men just i detta sammanhang har plötsligt sysselsättningen i Sverige blivit väldigt angelägen för Industriförbundet. Men man har inte mycket konkret att komma med. I själva verket har de uttalanden om de stora exportorder som inträdet skulle leda till och den stora betydelse det skulle få för svensk sysselsättning som trepartiregeringen gjorde när vi gick in IDB inte alls visat sig motsvaras av en verklighet. Det sades då att vi skulle få exportorder på 500 milj.kr., men vi har inte alls kommit upp i de talen. Redan vid inträdet påpekades det av kritikerna att vi inte skulle göra det, och nu kan vi läsa det i utskottsbetänkandet. Det är t.o.m. på det sättet att man uppenbarligen har så dåligt på fötterna att man i denna kampanj, som drivs av Industriförbundet med medverkan av en del politiker, måste ta till projekt som inte alls har med IDB att göra för att över huvud taget kunna kamma hem någon poäng. Staffan Burenstam Linder har enligt tidningsreferat för några veckor sedan varit och talat i Ludvika — tror jag det var. Enligt tidningsreferatet sade han då att ASEA fick sin order till Itaipuprojektet i Brasilien tack vare Sveriges medlemskap i IDB. Men Itaipuprojektet — ett stort kraftverksbygge i Brasilien — finansieras inte alls av IDB. Itaipu är om något ett exempel på motsatsen, nämligen att det i Latinamerika finns mycket stora investeringsprojekt som inte alls har med IDB att göra. Staffan Burenstam Linder finns uppsatt senare på talarlistan, och han har då möjlighet att dementera, om Falu-Kuriren har refererat honom fel när det står att han har sagt att ASEA fick Itaipuordern tack vare Sveriges medlemskap i IDB. Det är andra tidningar som har refererat detta uttalande, och de har hela tiden tolkat det så, att projektet skulle vara IDB-finansierat. Det är utmärkt att Itaipu har kommit upp i debatten. Det illustrerar det faktum — vilket borde vara känt för majoriteten — att de investeringar i Latinamerika som finansieras av IDB svarar för ungefär 2 å 3 96 av Latinamerikas samlade bruttoinvesteringar. Den stora delen av investeringarna har alltså ingenting med IDB att göra. Än mindre relevans har det naturligtvis att — vilket gjordes tidigare i debatten — i detta sammanhang blanda in handeln med Latinamerika. En handelsbojkott mot Latinamerika har man ju uppfattat som konsekvensen av ett utträde ur IDB. IDB svarar alltså för 2 äå 3 26 av Latinamerikas samlade bruttoinvesteringar. Det har ingenting att göra med Sveriges möjligheter att fortsätta att exportera till Latinamerika, och det har sannerligen ingenting att göra med vår handel med Latinamerika. Centerpartisterna har i sin motion sagt att man har haft ett alltför bräckligt beslutsunderlag för att nu gå ur IDB. Enligt centerpartisterna skall vi vänta och se, utvärdera. Vi socialdemokrater menar att den borgerliga trepartiregeringen gav riksdagen utomordentligt bräckligt beslutsunderlag när Sverige inträdde i IDB. Vi borde aldrig ha inträtt. Medlemskap i en internationell organisation måste bygga på en grundläggande vilja att stödja organisationens verksamhet. Den debatt som under dessa år har förts har visat att en sådan vilja saknas — också hos stora grupper på den borgerliga sidan. Handlandet från majoriteten i utskottet måste uppfattas så, att man lägger fram en rad argument som är motstridiga men som skall ge centern en reträttmöjlighet. Behovet av att till varje pris hålla samman en borgerlig front tycks vara viktigare än den utrikespolitiska sakfrågan. Medverkan i en internationell organisation måste bygga på en verklig vilja att stödja organisationens syften och uppgifter. IDB skapades i syfte att motverka en radikalisering av Latinamerika. Det syftet är i praktiken snarast mer uttalat nu än det var vid bankens tillkomst. Det visar det ökade stödet till de värsta och hårdaste militärjuntorna. Sverige bör lämna IDB! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Utrikesutskottet har vid flera tillfällen haft anledning att yttra sig om IDB till näringsutskottet. Det har alltså förekommit flera yttranden, men de har inte skilt sig så mycket åt. Jag skall inte försöka recensera innehållet i dem — det behövs egentligen inte — utan bara konstatera att utrikesutskottets majoritet har varit helt på det klara med att påståenden om att ett medlemskap i banken skulle strida mot de värderingar som varit vägledande för vår biståndsoch utrikespolitik är ogrundade, även om de nu återigen framfördes av herr Svanberg. Utrikesutskottets majoritet konstaterar i dag att dess förut gjorda principiella bedömningar i frågan alltjämt är giltiga, att medlemskapet sålunda inte är stridande mot svensk utrikespolitik, att det inte utgör någon integrerad del av vår biståndspolitik men att det ingår som ett led i vår handelspolitik. För det första bör man än en gång erinra om att vårt medlemskap i banken icke är betingat av biståndspolitiska skäl utan av exportskäl. För det andra bör man konstatera att medlemskapet innebär en inträdesbiljett till 25 latinamerikanska stater, i och för sig ganska olika. Där finns bjässar som Brasilien och Mexico, oljemagnater som Venezuela, små länder som Dominikanska republiken och diktaturer som Argentina och Chile. Men där finns också demokratier som Costa Rica och Colombia. — Dominikanska republiken — ja! Det var inte länge sedan vi här i kammaren behandlade en motion om särskilt stöd åt Dominikanska republiken från svensk sida. Det kan ju då vara av intresse att erinra om att det just nu tydligen pågår förhandlingar mellan IDB och Dominikanska republiken om vissa intressanta projekt i republiken i fråga. För det tredje kan det inte gärna vara någon fara för vår neutralitet att vara med i banken. Det framstår klart om vi ser på vilka de övriga medlemsstaterna är, nämligen bl.a. Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Israel, Italien, Japan, Jugoslavien, Schweiz, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och Österrike. Kan sällskap med Finland och Jugoslavien vara komprometterande? Eller är det sällskap med Schweiz och Österrike som är det? Schweiz är ju så till den grad noga med sin neutralitet, att det ännu inte gått med i Förenta nationerna. Kan inte den argumenteringen, om risker för vår neutralitet genom medlemskapet, avskrivas en gång för alla? Skall den behöva upprepas varje gång vi debatterar frågan trots ostridiga fakta om vilka övriga länder som är medlemmar?

Detta påstående, framfört i riksdagen, har icke någonsin bemötts. Det tycks vila på verklighetsunderlag. Sedan blev jag minst sagt något förvånad, när jag hörde Mats Hellström göra sina utläggningar. Han talade om diktaturstater som får bidrag av svenska skattemedel. Låt oss ett ögonblick konstatera att det finns fler banker än Interamerikanska utvecklingsbanken. Det finns Afrikanska utvecklingsbanken, i vilken Sverige inte är ledamot. Det finns Afrikanska utvecklingsfonden, Asiatiska utvecklingsbanken och Asiatiska utvecklingsfonden. Till dessa institutioner bidrar Sverige med icke obetydliga belopp, år ut och år in. Dessa medel går till olika stater — ibland demokratier, mestadels diktaturer. Ett enda exempel: Landet Tchad beskylls f.n. för att bedriva en ganska omfattande utrotningspolitik mot vissa befolkningsgrupper i dess södra del. Tcad får mycket pengar från Afrikanska utvecklingsbanken och Afrikanska utvecklingsfonden. Jag har inte hört någon säga ett ord om det i Sveriges riksdag. Jag har inte hört någon resa frågan, om vi skall vara med i dessa fonder med anledning av att pengarna går till diktaturstater. Det tycks som om intresset för sådana verksamheter skulle koncentrera sig på just IDB. Sverige ger ett omfattande multilateralt bistånd, närmast genom UNDP. Vi har förbundit oss att under tre år ge 960 milj.kr. till den organisationen. Därifrån strömmar pengar ut till diktaturstater, både i öst och i tredje världen, och till demokratier. Jag har inte hört någon opponera mot det i denna kammare. De diktaturstaterna kommer alltså inte upp till allmän diskussion. Sedan har vi vårt direkta bilaterala bistånd. För några veckor sedan beslöt vi i enighet och utan något motyrkande att vi skulle bevilja 70 milj.kr. till Angola, 30 milj.kr. till Kuba, 55 milj.kr. till Guinea Bissau, 45 milj.kr. till Laos och 140 milj.kr. till Mogambique. Därom beslutade kammaren i enighet. Jag hörde inte några invändningar om att det här är fråga om diktaturstater eller enpartistater. Däremot förelåg invändningar från något parti gentemot vårt bidrag till Vietnam, 400 miljoner, som moderaterna ville sänka till 200 miljoner. Men moderaterna fick på den punkten inte något stöd —-icke av dem som i dag opponerar mot stöd åt diktaturstater, icke av dem som i andra sammanhang gjort det. Vi var ensamma om det. Vi hade också en reservation mot 70 miljoner till Etiopien, en militärdiktatur av ganska grovt slag som därtill för ögonblicket är krigförande. Vi beviljade också, utan meningskiljaktigheter i kammaren, 345 miljoner till Tanzania, som onekligen är en enpartistat med viss färsk erfarenhet av krigföring. Det var ingen opposition mot det. Varför dömer man så olika? Vilken marknad är det då det är fråga om när det gäller Latinamerika? Ja, den Latinamerikanska marknaden rör 320 miljoner människor. Befolkningsökningen väntas bli sådan att det i slutet av århundradet gäller 600 miljoner människor. Bruttonationalprodukten uppskattas i dag till 250 miljarder dollar. Den väntas vara fyrdubblad vid sekelskiftet. Det är en av de mest dynamiska regionerna i världen. Nu säger Mats Hellström att det inte är fråga om handel med Latinamerika. Såvitt jag förstår är medlemskapet i banken till just för att befordra vår handel med Latinamerika: Medlemskap är ett villkor för att få delta i offentliga upphandlingar. Om Sverige inte vill delta i offentliga upphandlingar är våra utsikter att delta i övrigt handelsutbyte naturligtvis reducerade. Hur man kan påstå att denna fråga icke har med handel att göra är mig en gåta. Det är i själva verket handeln och sysselsättningen i Sverige den gäller — både i Ludvika och på andra platser. Det är sant att L M Ericssons anläggning inte finansieras av banken. Men tror någon att det kunde undgå att väcka uppmärksamhet om Sverige efter att en gång ha varit medlem skulle dra sig ur denna bank därför att regimerna inte passar oss, därför det råder förtryck i vissa delar av regionen, därför att banken lånar ut pengar även till diktaturstater i detta område? Det är naturligtvis ett helt vettlöst påstående — förlåt uttrycket! I själva verket har denna kontinent en enorm potential, i fråga om energi, jordbruk och industri. Jag tror inte att vi i Sverige har råd att rynka på näsan åt en sådan exportmarknad, anse oss vara för fina att vara med i konkurrensen där. Av omsorg om vår egen sysselsättning borde vi vara beredda att i stället söka främja vår handel och vår export dit — för att därmed hålla fler svenska armar i arbete och bidra till vår betalningsbalans. Utrikesutskottet har också biträtt yrkandet om en granskning av bankens verksamhet med hänsyn till att diskussionen om banken har pågått så länge att det verkligen kan vara skäl att samla material på bordet för att få en grundlig genomlysning av frågan. Att märka är emellertid att utrikesutskottet i det sammanhanget också anser att en sådan översyn skall innebära en jämförelse med andra utvecklingsbanker och en bedömning av de följder som ett eventuellt svenskt utträde eller icke deltagande i framtida kapitalpåfyllnader skulle få från handelsoch utrikespolitisk synpunkt liksom för den svenska sysselsättningen. En sådan granskning har utrikesutskottets majoritet anslutit sig till. Herr talman! Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan.
Herr talman! Några saker i det senaste anförandet bör rimligen inte stå oemotsagda i protokollet. Det har upprepade gånger — det kan inte vara obekant för Allan Hernelius — mycket klart dementerats av företrädare för den tidigare socialdemokratiska regeringen att det skulle ha funnits några beslut förberedda om inträde i IDB. Det vet Allan Hernelius. Det är helt fel att påstå att detta inte är dementerat. Det har dementerats i riksdagen flera gånger samt även utanför riksdagen. Det visar bara hur svag den borgerliga majoritetens argumentering är, när man hela tiden måste krypa bakom någonting. Man vill inte stå upp och utveckla skälen — ja, möjligen moderaterna. Man talar gärna om socialdemokratiska regeringar, om andra länder samt om Afrika och Asien. Man vill uppenbarligen mycket litet diskutera just Latinamerika. När det gäller Asien har socialdemokraterna — till skillnad från vad Allan Hernelius gav sken av — motsatt sig att Sverige skall stödja Asiatiska utvecklingsfonden. Vi menar att dess projekt går i fel riktning och inte ger stöd till de fattigaste människorna. På sådana grunder skall vi genom en prövning bank för bank eller fond för fond ta ställning till vad Sverige med skattepengar skall stödja. Moderaternas uppfattning är ju känd. Det intressanta är snarast att Allan Hernelius drar in Vietnam, Mogambique och andra länder, beträffande vilka det råder stor enighet i Sverige om att de arbetar för att de fattigaste folkgrupperna skall få en förbättring. Man frågar sig också hur centerpartiet kan stå för samma utskottsbetänkande som moderaterna. I debatten tidigare om biståndsfrågor skilde moderaterna ut sig. Det vore nu intressant att få veta om centern och folkpartiet har samma bedömning som moderaterna i denna fråga. Jag tog upp handelsbojkotten därför att den hade nämnts i debatten. Den argumentering som förs är vansinnig. IDB står för 2-3 26 av Latinamerikas totala bruttoinvesteringar, alltså en mycket liten andel av bruttoinvesteringarna och av möjligheterna att handla med Latinamerika. Allan Hernelius sade att vår ståndpunkt är vettlös. Man kan inte gå ur banken, om man en gång har gått in i den. Ungefär så uttryckte han sig. Men något av vettlösheten måste då falla på honom själv. Han har ju faktiskt skrivit under ett utskottsbetänkande, vari han förutsätter att en utredning skall undersöka huruvida man skall utträda. Skrivningarna i dessa två betänkanden är inte alls så neutrala, utan visar det sig att IDB har en så svag karaktär såsom organisation som kritikerna menar, skall man utträda. Något av vettlösheten faller ju tillbaka på Allan Hernelius själv.
Herr talman! Det är märkligt att Allan Hernelius fortsätter att tala om exportökningen och den gynnsamma inverkan som medlemskapet i IDB skulle ha på den svenska exporten, trots att det fortfarande i den stund vi står här inte finns någonting som visar att så har varit fallet hittills. Inte heller är det självklart för framtiden. Tvärtom driver våra stora multinationella företag den överväldigande delen av sin verksamhet utanför Sverige. Det gäller ASEA, SKF, Atlas Copco osv. Huvuddelen av de inom koncernerna anställda — från 50 26 och upp till 70 96 — arbetar utanför Sveriges gränser. Det finns, som jag sade, ingenting i de citat jag anförde tidigare som säger att dessa företag skulle placera sina order i Sverige och på det sättet bidra till sysselsättningen här. Ingenting talar för att det blir fler arbeten i Ludvika, vilket Allan Hernelius på nytt stod upp och hävdade att det blir. Tala om vilka arbeten vi har fått i Ludvika hittills eller vilka vi har chans att få där, i Olofström eller på något annat ställe! Det är ju nonsens att prata om detta som ett faktum, när det inte finns någonting som talar för att det är på det sättet. Jag måste instämma med Mats Hellström, när han säger att om det vore så förfärligt bra att det fanns relevanta bevis för att vi har fått beställningar i Sverige, varför skall vi då tillmötesgå det krav som har ställts om en utredning? Det är ju helt ologiskt. Vad beträffar påståendet att ingen har sagt någonting om asiatiska fonden och banken vill jag påminna om att vpk har gått emot svenskt engagemang i dessa. Vi har sagt att inriktningen av deras verksamhet är felaktig. Vi ogillar dem. När det gäller andra svenska åtaganden och insatser har vi också ständigt pekat på att man måste värdera hur regimerna i fråga behandlar sina invånare och hur de använder pengarna, antingen det är lån från banker eller svenska biståndsmedel. Kommer pengarna de breda folklagren till godo? Det är ju på den punkten vi har de tyngsta invändningarna i det här fallet. Vill Allan Hernelius påstå att IDB:s utlåning på något sätt har förbättrat situationen för folket i Latinamerika under den tid då banken har funnits till? Har folket fått det bättre i Nicaragua, i Uruguay, i Chile eller i Argentina? Sanningen är den att folket inte har fått någon förbättring tack vare bankens pengar — vi har tidigare hänvisat till bl.a. utskottsförhör i USA. Tvärtom har klyftorna mellan folkgrupperna ökat på den latinamerikanska kontinenten. Man bör väl hålla sig något så när till sanningen när man talar om sådana här saker och inte enständigt stå och mala fram påståenden som är felaktiga.

Herr talman! Jag tror inte att jag behöver syssla med herr Söderqvist så mycket. Hans påståenden faller ju på sin egen orimlighet. Han gör det så enkelt för sig att han t.o.m. säger: Visa på att invånarna i Argentina och Chile har fått det bättre tack vare banken! Den bevisbördan kan jag inte åta mig. Det är fråga om en kontinent med 320 miljoner människor, och jag kan inte gå in på vad som har skett på grund av bankens utlåning och vad som skett på annat sätt i fråga om deras levnadsstandard. Det förstår herr Söderqvist själv. Han bara exercerar med sådant. Däremot skall jag gärna syssla litet mer med herr Hellström. Först vill jag säga att det förekommer ett visst samarbete mellan de nordiska utrikesutskotten, och i varje fall från ett av dessa har vi erfarit att man hade förfrågat sig i kanslihuset om Sveriges intentioner med avseende på banken och fått uppfattningen att Sverige var berett att inträda. Detta var före regeringen Vad jag sade om vettlöshet gällde inte utträde ur banken, för då hade det varit illa med logiken, utan det är vettlöst att tro att utträde ur banken icke skulle få påföljder för vår handel med Latinamerika. Det är någonting helt annat. Sedan vill jag också säga att även om banken inte står för mer än så och så många procent av investeringarna på denna väldiga kontinent, så uppmärksammas det naturligtvis om Sverige är med i banken eller inte eller om Sverige ensamt av alla industriländer skulle stå utanför. Nog uppmärksammas det vid den handel som sker vid sidan av bankens direkta krediter. Det finns ju andra stora banker i området också, och det finns andra kreditgivare och annan företagsamhet. Det är självklart att det måste uppmärksammas, och det är självklart att det måste påverka vår handel och därmed sysselsättningen i Sverige. Det samband som finns mellan svensk exportindustri i Latinamerika och sysselsättningen i Sverige är belagt, så det behöver vi inte diskutera här så mycket. Så vill jag också konstatera att när herr Hellström åberopar svenska skattebetalares pengar till banken —det är fråga om relativt små belopp — så har herr Hellström fortfarande inte ett ord att säga om de svenska skattemedel som går till andra diktaturländer. Det vore konsekvent av herr Hellström, när han yrkar på att Sverige skall utträda ur banken, med hänsyn till att en del diktaturstater är med i bankens länderkrets, att samtidigt säga: Icke ett öre av svenska skattemedel till diktaturstater i världen, icke ett öre genom multinationella organisationer, icke ett öre i bilateralt bistånd. Det säger inte herr Hellström. Tvärtom har han röstat för sådant. Var finns logiken, herr Hellström?
Herr talman! Jag tror Allan Hernelius blir tvungen att lyssna litet mera på mig trots att det inte är så roligt. Låt oss se på dessa påståenden. Allan Hernelius påstår i sitt första anförande att IDB hjälpte fattiga regimer och fattiga människor, att det var ett av bankens huvudsyften. Jag frågade efter exempel, och då går han upp och säger att det kan han inte stå till tjänst med, det är alldeles omöjligt att på denna stora kontinent peka på något exempel. Han kan alltså, på hela denna stora kontinent, inte peka på ett enda exempel där IDB:s verksamhet haft någon positiv verkan för befolkningen! Det är ynkligt att inte ha mera argument att komma med när man går upp och försöker delta i den här debatten! Det finns ett land på denna sida jordklotet där man fått en utjämning och där befolkningen fått det bättre. Det är Cuba — det land IDB kom till för att bekämpa. Det är det enda land där man under de senaste 20 åren kunnat påvisa en utjämning. Det är belagt av socionomer och ekonomer från alla möjliga stater. Men det är klart att den saken vill man inte tala om när man som Allan Hernelius har sitt intresse i att understödja konservativa och reaktionära regimer. Då bortser man från det. Då stöder man hellre regimer i Argentina och Chile och säger att man inte kan hitta några exempel, men det kan ändå ha skett förbättringar. Beträffande sysselsättningen i Sverige säger Allan Hernelius att det är belagt att IDB:s verksamhet i Latinamerika också har positiva sysselsättningseffekter i Sverige. Visa då några exempel! Hur många jobb har tillskapats av detta?
Herr talman! Efter att ha lyssnat till Allan Hernelius får man intrycket att denna utredning är ett svepskäl och ingenting annat. I varje fall måste det vara så för moderaterna, eftersom Allan Hernelius med tanke på de hemska konsekvenserna för vårt land utesluter alternativet att utredningen skulle utmynna i förslag om utträde ur banken. Så måste man rimligen uppfatta vad Allan Hernelius sagt. Sedan säger han att om vi utträder ur IDB får detta påföljd för vår handel. Då kanske det vore bra att få en kommentar från Allan Hernelius om innebörden i något som i alla fall jag har haft svårt att begripa, men som är själva klämmen i utskottets betänkande som vi om en stund skall rösta om. Det berör den fråga Allan Hernelius tog upp. Det vore värdefullt för den fortsatta debatten att, av dem som tänker ställa sig bakom detta betänkande, något närmare få utvecklat vad man avser. Så här avslutas utskottets betänkande: ”Ett beslut av riksdagen om utredning i enlighet med vad utskottet förordar i detta betänkande får självfallet stor betydelse vid de fortsatta kontakterna med IDB rörande vårt lands medverkan i organisationen.” Jag har inte förstått det, men det kanske finns någon som kan förklara vad utskottsmajoriteten menar med detta. På vilket sätt får detta betydelse för våra kontakter och' vår medverkan? Avser utskottet de påföljder för vår handel som Allan Hernelius talade om? Att mycket av debatten om hur vi skall inrikta vårt bistånd under 1970-talet förts under stor enighet i vår riksdag, det tycks ha gått moderaterna förbi. Att det finns mycket få länder utanför de gamla västeuropeiska och nordamerikanska som har parlamentarisk demokrati av vår typ, det är också rätt väl klarlagt. I biståndspolitiska utredningens betänkande finns de möjliga orsakerna till detta ganska noggrant analyserade, liksom effekterna av det. En mycket stor majoritet ställde sig bakom biståndspolitiska utredningens förslag. Det talas där om att vi skall rikta våra skattepengar till de länder som själva strävar efter att utjämna levnadsvillkoren, så att de fattigaste folkgrupperna får en ökad andel av resurserna och så att man kan häva fattigdomen. Det är till de länderna som vi vill ge av våra skattemedel. Vad vi vänder oss emot är att IDB är en organisation som har tillkommit i det politiska syftet att stötta militärjuntor som har den motsatta inriktningen, nämligen just att bevara överklassens privilegier. Det är på den grunden som hela IDB-debatten, bl.a. i Sverige, har förts.
Herr talman! Herr Söderqvist citerade mig inte korrekt, och det hade jag inte väntat mig. Det skulle försvåra hans argumentering, om han citerarade mig korrekt, och därför kan vi utgå från att han inte gör det. Han störtade sig genast in på Cuba. Det intressanta är då att herr Söderqvist i ett tidigare inlägg åberopade en resolution om bojkott från en fackföreningsinternational i Madrid. I den resolutionen krävde man bojkott av Cuba. Det glömde herr Söderqvist att säga, och det var ju synd. Herr Hellströms argumentering går i stort sett ut på att moderaterna inte har tillägnat sig biståndsutvecklingen i Sverige. Herr Hellström hörde tydligen inte på vad jag sade, nämligen att biståndsmedlen i Sverige till allra största delen har fördelats under enighet partierna emellan. Moderaterna har röstat för bistånd till Vietnam, men i år ville vi sänka anslaget från 400 miljoner till 200 miljoner. Vi har deltagit i fördelningen av anslagen till en rad övriga stater som omnämnts här i debatten. Det var bara i fråga om två stater som vi i år gjorde markeringar, nämligen beträffande Vietnam och Etiopien — Cuba har vi berört tidigare. Så ligger det i själva verket till. Det inkonsekventa i herr Hellströms hållning är att han åberopade diktaturer som skäl för att inte delta i banken. Men han åberopar inte diktaturer som skäl när det gäller biståndsmedel. Då glömmer han den delen av sin argumentering — då är den borta, då är den helt försvunnen. Det är bara när det gäller banken som detta skäl dyker upp. När han för några veckor sedan voterade för anslag till diktaturländer, glömde han bort att tala om diktaturländer och demokratiska länder. Då arbetade han tydligen med andra begrepp, om han nu rörde sig med några begrepp alls.

Herr talman! Sverige är medlem i olika utvecklingsbanker — i Asiatiska utvecklingsbanken sedan 1966 och i Afrikanska utvecklingsfonden sedan 1973. De svenska insatserna i dessa banker betalas med biståndsmedel. Under 1977 gick Sverige också med i den Interamerikanska utvecklingsbanken, IDB. Anledningen till detta var främst att många av de projekt som finansieras av IDB ligger inom sektorer där svenska företag har goda möjligheter att göra sig gällande. Vidare införde IDB 1976 nya regler för sin upphandling. Enligt dessa regler är all upphandling som finansieras med IDB-medel begränsad till medlemsländerna. Sverige gick således med i IDB främst av exportfrämjande skäl. Tanken på svenskt medlemskap prövades också från biståndspolitiska utgångspunkter, men dessa ansågs inte utgöra tillräckliga motiv för medlemskap. Ett skäl för detta var att flertalet av de länder i Latinamerika som får lån från IDB inte tillhör de fattigaste u-länderna och att svenskt bistånd skall koncentreras till just de fattigare länderna. Däremot bedömdes som jag nämnde de exportfrämjande motiven vara betydande. Som framhållits tidigare i debatten och i betänkandena från utrikesutskottet och näringsutskottet står svenskt medlemskap i IDB i överensstämmelse med svensk utrikespolitik. Medlemskapet utgör inte en del av de svenska biståndspolitiska insatserna, även om banken bidrar till ekonomisk utveckling i Latinamerika, utan ingår som ett led i svensk handelspolitik. Regeringen följer verksamheten och utvecklingen inom IDB med stor uppmärksamhet. Som bekant är Sverige en av de mindre medlemmarna och kan därför av naturliga skäl inte ensamt prägla IDB:s inriktning. Regeringen försöker dock tillsammans med andra likasinnade länder påverka bankens verksamhet. IDB har beslutat att under den fyraårsperiod som nyss har inletts — 1979-1982 — lägga ytterligare tyngd vid projekt som kommer de fattigaste befolkningsgrupperna till del. Nära hälften av bankens resurser avses under perioden gå till projekt som direkt berör dessa befolkningsgrupper. Vidare bör framhållas att projekt som landsbygdsutveckling och sociala projekt skall prioriteras. Detta är en låneinriktning som stöds av den svenska regeringen och som Sverige har arbetat för. Regeringen har bl.a. mot denna bakgrund föreslagit att Sverige deltar i den s.k. femte kapitalpåfyllnaden. IDB får genom denna kapitalpåfyllnad möjlighet till fortsatt och utökad utlåning. IDB:s utlåning har under årens lopp haft betydelse för utvecklingen i Latinamerika och kommer att ha än större betydelse i framtiden, med den låneinriktning IDB nu fattat beslut om. Denna utveckling är givetvis positiv. Det svenska medlemskapet har också haft betydelse för den svenska exportindustrin. Enligt tillgängliga uppgifter har svenska företag redan fått order på 188 milj.kr. till projekt som IDB är med om att finansiera och mer är att vänta i framtiden. Det är glädjande för näringsliv och sysselsättning i Sverige att vi fått dessa order. Vi skulle inte ha fått dem om vi inte varit medlem i IDB. Det svenska medlemskapet har alltsedan inträdet i IDB stått under debatt. Enligt min uppfattning är det ett sundhetstecken att frågan debatteras. Jag har förståelse för den oro många känner inför den politiska utvecklingen i delar av Latinamerika och för hur denna utveckling påverkas av ekonomiska insatser av skilda slag. Från olika håll krävs att Sverige skall utträda ur IDB. Detta skulle inte gynna vårt anseende i tredje världen eller tilltron till konsekvensen i vårt handlande i internationella sammanhang. Frågan om fortsatt medlemskap i IDB bör i stället övervägas efter en rimlig tid, i ljuset av då vunna erfarenheter. Av den anledningen välkomnar regeringen det förslag som framställts i riksdagen av företrädare för centerpartiet, nämligen att vi efter en tid skall göra en utvärdering av medlemskapet. En sådan utvärdering bör göras av en utredning med parlamentarisk sammansättning. Det kan konstateras att inget europeiskt medlemsland i IDB har lämnat eller f.n. överväger utträde ur IDB. Flera länder utanför Latinamerika överväger däremot, enligt vad vi erfarit, att begära medlemskap. Jag vill avslutningsvis framhålla att olika latinamerikanska länder har understrukit betydelsen av att Sverige deltar i IDB. Under mitt besök i Manila i samband med UNCTAD V tog jag tillfället i akt att ingående diskutera IDB:s roll och verksamhet med en företrädare för en av de mera progressiva, demokratiska och parlamentariska staterna i regionen, utrikesoch vice statsministern i den socialdemokratiska regeringen i Jamaica Mr. P. J. Patterson. Jag bad honom att efter våra samtal skriva ner sina synpunkter i ett brev till mig, och jag angav att mitt syfte var att kunna referera till detta i den svenska riksdagsdebatten om IDB. Ur Mr. Pattersons tre sidor långa brev, som finns att tillgå på handelsdepartementet, citerar jag följande: ”Det är känt att Jamaica fördömer de medlemsländer i IDB som Sverige har förklarat kränker de mänskliga rättigheterna. I organisationen av amerikanska stater har vi många gånger spelat en ledande roll genom att stödja resolutioner och tillsätta kommittéer för att undersöka frågan om de mänskliga rättigheterna i bl.a. Chile, Uruguay och Paraguay. Min regerings uppfattning är att frågan om mänskliga rättigheter aldrig — under några omständigheter — får kompromissas bort. Det är tillfredsställande för min regering att den grundläggande frågan beträffande Sveriges medlemskap i IDB utgår från den strävan det svenska folket delar med oss med avseende på de mänskliga rättigheterna. Jamaicas förbindelser med IDB utgör ett gott exempel på bankens effektivitet som ett utvecklingsinstrument av regional karaktär för främjande av ekonomisk utveckling i Latinamerika. Vi har varit medlemmar i IDB i över tio år, och vårt land har dragit nytta av den hjälp banken lämnat, särskilt för landsbygdsprojekt såsom utveckling av små jordbruk, elektrifiering, vattenförsörjning och hälsovård. Banken har alltid med flexibilitet besvarat våra förfrågningar om hjälp till projekt som är ägnade att underlätta utvecklingen för de fattigaste sektorerna av befolkningen. IDB har även under åren byggt upp en aktningsvärd kunskap om Latinamerikas ekonomiska struktur och är väl bekant med regionens särskilda utvecklingsbehov. Vi bör också erkänna att en institution med IDB:s kapacitet ger ett idealiskt tillfälle för långivarländernas regeringar att ge ett vitalt bidrag till de utvecklingsansträngningar som görs av länder som är öar och små stater vars ansträngningar hämmas av särskilda strukturella särdrag.

Herr talman! Det är ganska klart, som jag sade tidigare, att jag inte har någon invändning när handelsministern säger att vårt medlemskap har kommit till för att främja exporten. Jag skall återkomma till det. Detta med Sveriges inflytande är intressant. Sverige är svagt, som handelsministern naturligtvis måste erkänna. Vi har 0,12 procents inflytande, som också framgår av uppgifterna i propositionen. Man bör då inte framföra det argumentet att Sverige har några möjligheter att påverka utvecklingen eller styra banken. Vi har också alltför många exempel på att så inte skett. Det gäller bl.a. lån till Argentina. Detta argument bör alltså inte föras fram ytterligare, eftersom det faller på sin egen orimlighet. När det sedan gäller IDB:s inriktning mot de fattigaste länderna har vi här fått höra ett citat från en minister från Jamaica. Det är väl möjligt att han måste skriva på det sätt han gör. Jag antar att Jamaica är ganska beroende av IDB och framför allt USA och att landet därför inte gärna kan gå ut och säga att man tycker att det är skräp med banken. Men det kan vara intressant att ställa detta emot referaten här tidigare i debatten från utskottsförhören i USA. Där talar man om den tidigare inriktningen av IDB:s verksamhet — som det också refereras till i propositionen i litet mer omskrivande ordalag — med satsningar på landsbygdsprojekt, bevattningsanläggningar och sådant. Men detta har man gått ifrån. Och det har osminkat uttryckts i protokollen från dessa utskottsförhör i USA, som jag citerade i mitt första inlägg. IDB:s ledning anser att det inte är lönsamt att investera i fattigprojekt. De är rädda för att det skall bli välfärdsprojekt av dem — och det ger ingen profit. Detta kan ställas emot det tidigare påståendet att banken skall vara så bra. Jag efterlyser sedan återigen den positiva verkan som nu också handelsministern talar om i likhet med tidigare försvarare av IDB. Medlemskapet har gynnat svenska företag, säger handelsministern. Jag tror nog att det kan ha gjort det. Företagen har kanske fått order. Men hur mycket av dessa order har hamnat i Sverige? Hur många jobb har det skapats i Sverige? Om ASEA, SKF eller L M Ericsson fått order som kanske placerats i deras koncern någonstans ute i världen — till vad nytta har det varit för Sverige, för svenska tjänstemän och arbetare och för svensk ekonomi?
Herr talman! Beträffande det brev från Jamaicas utrikesminister som lästes uppär att märka att en del av brevet belyser just vad vi talar om, nämligen att det är regeringarnas sätt att själva arbeta i sina länder som kommer att avgöra vart pengarna går. Det är klart att pengar som går till Jamaica kommer de fattigare människorna till del på ett helt annat sätt än om pengarna hade gått till Argentina, där regeringen har helt andra prioriteringar. Det är just det som vi hela tiden har hävdat. Biståndspengar av vilket slag det än må vara som kommer Jamaica till del går just till de fattiga människorna på landsbygden, vilket inte blir fallet om man ger pengar till Argentina. Nu är det ju så, att IDBi sin prioritering har minskat sin andel när det gäller denna typ av länder. Jamaica och Dominikanska republiken har nämnts här förut. I t.ex. centermotionen lämnas siffror på detta, och man kritiserar att de demokratiska länderna har fått mindre, medan de militärjuntor som vill hålla de fattiga grupperna nere och i stället stödja privilegierade grupper får en större andel av lånen. Det är vad det handlar om.

Sedan ett par frågor till Hadar Cars. Han fäster tydligen stor tilltro till bankens uttalanden om att den i framtiden skall öka sin prioritering av, som det heter, sociala projekt. Men den typen av uttalanden har ju gjorts av bankens Board of Directors många år tidigare utan att de har följts upp. År 1976 gjorde man liknande uttalanden om en ökning av andelen till sociala projekt, men det blev tvärtom. Av vilka skäl finns det större anledning att i dag hysa tilltro till den här typen av uttalanden av banken om en ökning av andelen till sociala projekt? Hadar Cars svarade inte på min fråga om hur han ser på utskottsmajoriteten som säger att man skall delta i den femte kapitalpåfyllnaden men att någon kontantinbetalning inte torde behöva komma i fråga förrän efter budgetåret 1980/81. Om översynen skulle leda till ett utträde ur banken, bleve således inte bankinbetalning aktuell, heter det. Avser Hadar Cars att gå till IDB och säga att Sverige skall delta i den femte kapitalpåfyllnaden och samtidigt säga att Sveriges riksdag har uttalat att det inte är säkert att det blir några pengar. Slutligen, eftersom min tid är ute, vill jag bara konstatera att Hadar Cars hela anförande var en enda plädering för omöjligheten att gå ur IDB. Varför biträder Hadar Cars i så fall förslag om en utredning vilken, som ett alternativ, skall ha just utträde ur IDB? Ett sådant utträde vore helt orimligt mot bakgrund av de skäl som Hadar Cars har givit.

Herr talman! Om Sverige lämnar IDB med de motiveringar som socialdemokraterna framför, skulle detta självfallet uppfattas som kränkande av de ifrågavarande länderna, och det är ju också själva avsikten med det socialdemokratiska förslaget. Detta intryck skulle förstärkas av att alla västeuropeiska länder, med undantag av Norge, är med i IDB och kvarstår i IDB, alltså även t.ex. det socialdemokratiska Tyskland och det socialdemokratiska Österrike. Även England har under socialdemokratiskt styre gått med i IDB. Om då Sverige i dag skulle besluta sig för att lämna IDB, som socialdemokraterna vill, är det högeligen sannolikt att de latinamerikanska länderna skulle fatta vinken. De skulle begripa att Sverige inte vill ha så mycket att göra med dem på det ekonomiska området. Det är då troligt att de skulle styra ur ett antal redan gjorda affärsöverenskommelser och avstå från att lägga order i Sverige — inte bara i vad gäller IDB-finansierade projekt. De skulle säkert bli mindre intresserade även av andra projekt — de mycket omfattande sådana projekt där det är regeringarna som till sist har avgörandet. Till den gruppen hört.ex. L M Ericssons olika telefonprojekt och även ASEA:s stora order till kraftverket i Itaipu. Det projektet är inte IDB-finansierat, men vi skulle sannolikt inte ha fått den ordern om det hade varit på det viset att vi inte varit med i IDB. Och det är mycket som talar för att vi skulle bli av med den ordern om Sverige nu skulle besluta sig för att gå ur IDB. Resultatet av ett sådant utträde skulle bli ett svårt avbräck för svensk sysselsättning och export. Jag skulle, herr talman, gärna vilja höra socialdemokratiska riksdagsmän förklara sin politik för arbetare och tjänstemän vid ASEA-anläggningar i Ludvika och Västerås och vid L M-fabriker runt om i landet om det skulle bli så att ett antal exportorder avbeställs eller inte går till Sverige — om alltså socialdemokraterna skulle vinna voteringen i dag och Sverige lämna IDB. Det är min slutsats att det socialdemokratiska förslaget att Sverige skall lämna IDB är synnerligen äventyrligt ur sysselsättningssynpunkt. Intrycket av vad man måste kalla magistervälde förstärks när man ser vilka underliga olikheter det finns när det gäller socialdemokraternas bedömning av länder och ländergrupper. Sverige skall, anser socialdemokraterna, av politiska skäl inte delta i IDB-lån till utvecklingsprojekt. Vi skall inte vara med, menar man, trots att medlemskapet ingår som ett led i exportbefrämjande ansträngningar, dvs. insatser som i allt övrigt riktar sig till alla länder, oberoende av politiska överväganden. Vi ger händelsevis mycket mer i subventionspengar, i form av räntenedsättningar, för att underlätta exportfinansiering till en lång rad länder både i öst och i u-världen — med politiska regimer som jag antar att herr Hellström inte sympatiserar med — än de blygsamma belopp som går till IDB. Men samtidigt som socialdemokraterna inte vill vara med på den här exportbefrämjande satsningen vill socialdemokraterna — som Allan Hernelius understrukit och som vi egentligen inte har fått någon förklaring till — hela tiden se till att Sverige i ökad omfattning, och då i form av ren u-hjälp, skall stödja ett antal socialistiska eller kommunistiska länder med mycket begränsad respekt för mänskliga frioch rättigheter. Det förhållandet att de länderna t.o.m. bedriver angreppskrig på olika håll i världen anser socialdemokraterna inte vara något hinder för biståndspengar. Socialdemokraterna vill ge enorma u-hjälpspengar till länder som är med i den kommunistiska organisationen Comecon men de vill inte ge lån till latinamerikanska länder som deltar i IDB — för att förstå den dubbelmoralen behöver man vara rikt utrustad i spetsfundigheternas tankekonst. Att mäta länder, herr talman, efter så olika måttstockar som socialdemokraterna gör är inte ägnat att befrämja respekten för svensk neautralitet — och socialdemokraternas politik i IDB-frågan är äventyrlig för vår utrikespolitiska trovärdighet och äventyrlig ur sysselsättningssynpunkt.
Herr talman! Det var intressant att herr Burenstam Linder i sitt anförande, i varje fall om jag hörde rätt, undvek två frågor som borde ligga honom nära. För det första kommenterade han inte Falu-Kurirens uppgifter om att det var tack vare IDB som ASEA fick sin order avseende Itaipuprojektet. Detta projekt finansieras dock inte alls av IDB. Något som för det andra borde ligga honom nära är att de exportorder som Sverige har fått har legat långt under hälften av vad han i en rad tidningsartiklar och debatter i samband med inträdet, då han var handelsminister, hävdade att Sverige skulle få genom medlemskap i banken. Inte heller i det avseendet fungerar skrämselpropagandan mot sysselsättningen särskilt väl — den blir något av krokodiltårar. Vi får inte — och det har aldrig varit en utgångspunkt för svensk utrikespolitik — låta vår anslutning till internationella organisationer betingas av tillgången till exportorder. Det är en farlig uppläggning att hävda, att vi aldrig kan gå ur denna bank, oavsett vilken politik den för, beroende på våra exportmöjligheter. Egentligen borde jag avstå från att säga mer, eftersom herr Burenstam Linders inlägg i första hand är en hård attack mot utskottsmajoriteten och särskilt mot centern. Med hela den uppläggning som herr Burenstam Linder har i detta ärende är det inför utskottsmajoriteten som han skall förklara, varför han kommer att rösta för en utredning, som skall utvärdera huruvida vi skall vara kvar i IDB. Från herr Burenstam Linders utgångspunkt borde det vara logiskt att i stället säga att vi alltid skall vara kvar i IDB.

Herr talman! Itaipuprojektet är, som jag sade i mitt första inlägg, icke ett IDB-projekt, men det är mycket sannolikt att vi, om Sverige som så gott som enda västeuropeiska land hade hållit sig för fint för att gå med i IDB, inte skulle ha fått denna order. Det är till sist den brasilianska regeringen som därvidlag har avgörandet i sin hand. Jag stöder den bedömningen på diskussioner som jag fört med företrädare för den regeringen. Det är vidare utomordentligt sannolikt att Brasilien skulle finna någon form för att icke fullfölja den order som man har givit ASEA, om herr Hellströms tankegångar i dag skulle vinna riksdagens gehör.

Om herr Hellström kan förklara det, är han mycket duktig.
Herr talman! Staffan Burenstam Linder följer den uppläggning som flera tidigare borgerliga talare har använt, nämligen att mer uppehålla sig vid socialdemokratiska regeringar i andra länder, Comecon osv. än att gå in på det som vi faktiskt i dag debatterar, nämligen länderna i Latinamerika och Sveriges relationer till detta område. Jag vidhåller att det vore fel av Sverige att göra vår anslutning till en internationell organisation beroende av om vi får i och för sig angelägna exportorder. Jag åtar mig gärna att föra den diskussionen. Det är en diskussion på vilken vår utrikespolitik traditionellt har varit baserad, herr Burenstam Linder.

Herr talman! Anledningen till att man tvingas tala om andra saker med herr Hellström är, att man måste påvisa den totala brist på konsekvens som finns mellan utdelandet av ren u-hjälp till, kort sagt, ett antal förtryckarregimer och motståndet mot den handelsbefrämjande insats som medlemskapet i IDB innebär — samtidigt som vi är helt inställda på att låta alla andra exportfrämjande insatser fullföljas oberoende av vilken politisk regim det är fråga om. Om Sverige exporterar en anläggning till Sovjetunionen, begär Sovjet långa krediter, som subventioneras med svenska skattebetalares pengar. Det innebär, herr Hellström, långt större årliga bidrag den vägen till Sovjetunionen än vad IDB-projekten kräver. Detta bör understrykas alldeles särskilt med tanke på att en IDB-order ger kontant betalning. Då slipper herr Hellström se att vi ger subventioner via vårt exportfinansieringssystem. Herr talman!

Det totala biståndet till Cuba uppgår ju till 275 milj.kr. under den period då det har delats ut bistånd till Cuba, och det är långt mera än de anslag som det är fråga om till IDB — bara till ett enda land alltså.

Herr talman! Centerstämman 1976 behandlade en motion som ville att Sverige skulle gå med i IDB. Stämman beslöt föreslå att Sverige inte då skulle söka medlemskap. När sedan ändringarna kom i reglerna för att få delta i anbudsgivningen på IDB-finansierade projekt, så ändrades också förutsättningarna för stämmans beslut. Tveksamheten var fortfarande stor, och när riksdagen gav klarsignal för regeringen att söka medlemskap i IDB var det också med uttryckliga förbehåll: ”Det är angeläget att vårt ekonomiska utbyte med Latinamerika inte kan utnyttjas som ett stöd av regimer som det i vårt land råder stor enighet om att fördöma.” Det är ett citat ur det betänkande som förelåg när beslutet fattades. Riksdagen begärde årliga redogörelser för utvecklingen och de aktuella förhållandena inom bankens verksamhetsområde och var beredd att ompröva medlemskapet om förändringarna inte gick i positiv riktning. Förra årets redogörelse baserades bara på erfarenheterna från någon månads medlemskap, och det var alltså för tidigt att dra några som helst slutsatser. Men i år hade vi kunnat vänta en djupare analys som skulle ha gjort det möjligt att se vilka sammanhang vi är med i och vår roll i dessa sammanhang. Latinamerika är en rik kontinent, snarare underbefolkad än överbefolkad. Varför är människorna fattiga? Gör IDB det lättare eller svårare för människor att förbättra sin ställning? Vilken utvecklingsfilosofi har IDB? Anser man att det är viktigt att människorna får möjlighet att i första hand tillfredsställa sina basbehov, även om sådana projekt inte direkt alstrar kapital och är lönsamma för våra företag? På vilket sätt söker regeringen påverka bankens politik? Har vi lyckats påverka eller inte? Regeringens redogörelse gör det inte möjligt att få svar på sådana frågor. I motionen 2017, som undertecknats av Karl Erik Olsson, Gunnel Jonäng, Pär Granstedt och mig, påpekas att en närmare granskning av tillgängliga uppgifter gör det svårt att dela regeringens optimism om bankens utveckling. Det finns hittills inga belägg för att utlåningspolitiken utvecklas i en sådan riktning att strävandena till social och ekonomisk utveckling och ökad demokrati får stöd från banken. Vi föreslår att Sveriges medlemskap nu omprövas och att en parlamentarisk kommitté utvärderar bankens verksamhet, så att riksdagen kan ta ställning slutgiltigt våren 1981, dvs. innan det blir aktuellt med inbetalning till den femte kapitalpåfyllnaden. Utskottets majoritet har biträtt vår motion, och riksdagen föreslås beställa en sådan parlamentarisk kommitté. När det gäller den femte kapitalpåfyllnaden innebär utskottsmajoritetens förslag att Sverige fortsätter förhandlingarna om denna. Det är inte aktuellt att utöka vårt röstetal, som regeringen också påpekar i propositionen. Vi kommer att göra klart för banken att vårt medlemskap är under omprövning och att det är under dessa förutsättningar vi underhandlar också om denna kapitalpåfyllnad. Jag anser det rimligt att vi inte påbörjar en nedtrappning i vårt engagemang förrän vi bestämt oss för om vi skall gå ur banken eller ej. Det väsentliga är att vi nu bör kunna vara säkra på att få en klargörande granskning av vår roll i IDB. En sådan utvärdering kommer att bli nyttig. Vi kommer inte att kunna fortsätta med den dubbelmoral vi nu ägnar oss åt, där projekt som stöds av IDB skall vara förenliga med vår rättskänsla, medan andra projekt inte har med den att göra. Det har framgått av debatten här i kammaren i dag, av tidningsartiklar och på annat sätt att fyramiljarderordern som Asea har fått från Brasilien för att delta i ett jättestort vattenkraftsprojekt i Itaipu inte är finansierad av IDB och alltså inte skulle omfattas av några moraliska aspekter. IDB-motståndarna är angelägna att påpeka att det projektet inte stöds av IDB och därmed inte behöver ifrågasättas. För det första hade det inte blivit mer eller mindre moraliskt riktigt, om det här projektet hade fått pengar från IDB. Frågan man bör ställa sig är väl om projektet hjälper de förtryckta eller inte. För det andra tycker jag det är osmakligt att strunta i moralen om man tjänar tillräckligt bra på ett projekt och om det ger tillräckligt många jobb i Sverige, medan man av moraliska skäl motsätter sig projekt som är mindre lönsamma för oss. Kanske är det i själva verket så att de projekt som IDB finansierar ändå är bättre än de som vi medverkar till utan IDB:s försorg? Vad drar vi i så fall för slutsatser av det? Den här kommitténs utredning kan hjälpa oss att klargöra de faktorerna. Det kommer också att bli mycket nyttigt för oss att klargöra konsekvenserna av ett utträde ur IDB. Detta kommer självfallet att innebära och att också tolkas som ett avståndstagande från de olika regimerna i Latinamerika, som vi också i andra sammanhang fördömer. Vi kan naturligtvis inte vänta oss att de svenska företagens goodwill kommer att stärkas av detta eller att vi kommer att ligga väl till i anbudsgivningen på några projekt i denna världsdel framöver. Men det är konsekvenser som jag anser att vi bör ta, om vi får klart för oss att vi medverkar till att försvåra för människor att göra sig av med det förtryck de utsätts för. Om vi kommer fram till att våra företag bidrar till att stödja regimer som förföljer och torterar sina medborgare, då får vi inte tveka att sätta stopp för det. Det går inte att säga att handel och moral inte hör ihop. Att låta vissa handlingar inte räknas i moraliska sammanhang, därför att vi satt en viss etikett på dem, är verklighetsflykt och kanske den djupaste orsaken till ondskan i världen. Det blir inte lättare för den som plågas att veta att det sker av handelspolitiska orsaker.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
Herr talman! Birgitta Hambraeus anförande borde ju då leda fram till att hon borde rösta med det socialdemokratiska förslaget om att låta utreda IDB:s verksamhet. Vi anser ju just att man inte skall låta exportorder, och inte heller storleken på dessa, bestämma vilken utrikespolitisk linje vi skall ha — vi skall inte, oberoende av om vi får stora eller små exportorder, vara med i IDB. Det är precis den linje som socialdemokraterna hävdar. Jag skall bara fråga Birgitta Hambraeus vad det är för skäl som har fått henne att ändra sig från den debatt i den här frågan som vi förde förra året. Då sade hon så här: Det har gått för kort tid för att nu ompröva medlemskapet. — Det var för ett år sedan. Jag väntar på den inträngande analysen till nästa års proposition — det är nu det — och är då beredd att ta ställning till att ompröva medlemskapet. Av vilket skäl har Birgitta Hambraeus gått ifrån den linje som då ganska utförligt delgavs kammaren?

Herr talman! Bara några stillsamma kommentarer. År 1977 beslöt en majoritet i den här riksdagen att Sverige skulle ingå som medlem av IDB efter en ganska häftig debatt. År 1978 anvisades ytterligare medel för banken, och ett yrkande om utträde avvisades. I dag har vi igen att ta ställning till förslag om utträde, liksom till förslag om att Sverige inte skall delta i den femte kapitalpåfyllnaden. Om riksdagen vill vara logisk bör den avslå de här förslagen och i stället biträda näringsutskottets förslag, till vilket jag yrkar bifall. Vi gick in i IDB av hänsyn till de fördelar som skulle uppstå för svensk export. De skälen kvarstår fortfarande. Som utrikesutskottet säger i sitt yttrande skulle ett beslut att inte delta i den femte kapitalpåfyllnaden få som konsekvens ”en kännbar inskränkning i Sveriges möjligheter att delta i anbudsgivningen till projekt som finansieras med IDB-lån”. Däremot går utrikesutskottet och näringsutskottet med på att en granskning nu görs av erfarenheterna. Vi tycker det är viktigt att en sådan granskning görs och att den görs av en kommitté med parlamentarisk sammansättning. Till upgiften bör höra att göra en jämförelse med andra utvecklingsbanker och försöka bedöma vilka följder det skulle få från handelsoch utrikespolitisk synpunkt och för sysselsättningen i Sverige om Sverige utträder ur IDB eller med bibehållet medlemskap avstår från att delta i framtida kapitalpåfyllnader. Det är i detta sammanhang viktigt att komma ihåg att Latinamerika traditionellt har varit en stor exportmarknad för svenskt näringsliv. Denna del av världen motsvarade under några år i slutet av 1940-talet omkring 13 96 av vår totala export. År 1960 hade andelen sjunkit till 5,7 96 och 1970 till 3,5 96. En viss uppgång kunde registreras i början på 1970-talet, mellan 1970 och 1974. Men i flertalet latinamerikanska länder har svensk export, även om den har ökat i absoluta siffror, under en rad år fortsatt att förlora marknadsandelar. Det är därför angeläget att vidta exportfrämjande åtgärder från svensk sida. Förutsättningarna för att de skall få effekt bör också vara goda. Det är som en sådan åtgärd som medlemskapet i IDB skall ses. Låt mig erinra om att vad socialdemokrater och kommunister föreslår och tidigare har föreslagit är att svensk industri skall ta en allvarlig konkurrensnackdel när det gäller exporten på denna viktiga marknad. Om vi inte hade gått in som medlem hade vi uteslutits från anbudsgivningen på IDB-stödda projekt. Och eftersom nästan alla jämförbara industriländer, nästan alla europeiska länder, är med i IDB måste de som ställer förslaget att vi skall gå ur mena att Sverige så gott som ensamt skall ta denna nackdel. Riksdagen har inte — inte heller socialdemokraterna, mig veterligt — hävdat att de biståndspolitiska synpunkterna skall reglera vår handel och våra exportansträngningar. Vi har i stället sagt att en avvägning får ske inom u-landspolitikens ram. Där kommer inte alltid de biståndspolitiska synpunkterna att vara bestämmande. På handelns område får man välja metoder och mekanismer som inte missgynnar utan gynnar u-länderna. Man kan inte gärna hävda att IDB skulle missgynna medlemsländerna i Latinamerika. Tvärtom är IDB en kreditinstitution som ger goda lån till Latinamerikanska länder. De får låna till 7,5 96 ränta ur det ordinarie kapitalet, och löptiden är 15-30 år. När det gäller specialfonden är det ännu bättre villkor. Lånen ur fonden har en löptid på 20-40 år, inledd av en amorteringsfri period på 5-10 år, och en ränta som varierar mellan 1 och 4 96. När vi i denna kammare har diskuterat bistånd har vi fastslagit som princip att vi i vårt bistånd vill stödja de allra fattigaste länderna. Däremot har denna kammare inte haft någonting emot att vidga vårt handelsutbyte med alla typer av u-länder. I den frågan har inte heller socialdemokraterna tyckt annorlunda. Visserligen har socialdemokraterna hävdat att man vill ge bistånd till Dominikanska republiken och Jamaica, länder som inte tillhör de fattigaste. Jamaica har en bruttonationalprodukt på över 1 200 dollar per invånare. Dominikanska republiken har en bruttonationalprodukt på ungefär 800 dollar. Det är helt andra siffror än de som gäller för de mottagarländer som vi har för svenskt bistånd. När det gäller handeln med Latinamerika vill inte heller socialdemokraterna, såvitt jag kan förstå, att vi skall begränsa vår handel till de länder som vi gillar. Redan nu ökar exporten i absoluta siffror till en rad länder med olika politiska system och förhållanden, och socialdemokraterna opponerar inte mot detta. Jag tror också att vi är många som kommer ihåg att det inte är många år sedan en av de socialdemokratiska ministrarna, Rune Johansson, gjorde en PR-resa till Brasilien för att främja svensk export till Brasilien och andra länder i Latinamerika. Det som tycks skilja oss åt reduceras därför till frågan om vi skall främja exporten också genom medlemskap i IDB, ett av de exportfrämjande medel som står till buds. Detta, herr talman, kan inte gärna vara skillnaden mellan moral och omoral.
Herr talman! David Wirmark, som så många andra, talade om värdet för exporten, men han gav inga konkreta exempel. Det kan kanske vara så även om man inte har kunnat bevisa det —-att medlemskapet på kort sikt kan ge bra utdelning. Men på lång sikt kan det bli förödande för svensk industri. Som jag sade tidigare bygger de stora svenska företagen upp sin kapacitet utomlands och flyttar jobben dit. Det minskar sysselsättningen i Sverige. En order för ASEA kan på sikt betyda att jobben i Ludvika försvinner, därför att fabriken blir olönsam och det är bättre att producera i 1. ex. Brasilien. Det är ännu ingen som konkret har talat om vilka fördelar medlemskapet har givit svensk export, varken på kort eller lång sikt.
Herr talman! Det finns inga bevis för att etableringar av svensk industri i Latinamerika har lett till minskad sysselsättning i Sverige eller minskad svensk export. Tvärtom tyder alla tecken på att ökad export från Sverige går hand i hand med etableringar i dessa länder. Om det kan man fråga de enskilda företagen. Man kan också titta på statistiken. Där finner man klara indikationer på detta.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Oswald Söderqvist antydde oförblommerat att Mr. Patterson av rädsla för repressalier från banken eller från annat håll i sitt brev till mig skulle ha talat mot bättre vetande och mot sitt eget lands intressen. Denna ganska grova förolämpning mot en ledande företrädare för ett progressivt demokratiskt land är värd att notera men kräver inget ytterligare bemötande. Jag vill erinra Mats Hellström om att Mr. Patterson inte inskränkte sig till att enbart redogöra för Jamaicas förbindelser med IDB utan också underströk att IDB är väl bekant med hela regionens särskilda utvecklingsbehov och ger vitala bidrag till utvecklingsansträngningar som görs av länder som är öar och små stater. Jag erinrar också om att inget latinamerikanskt land uttryckt önskemål om att Sverige bör lämna IDB. Jag är däremot inte ett dugg överraskad av att Mats Hellström och svensk socialdemokrati med honom uppträder som den besserwisser man känner sig som och gärna vill vara. Det är inte förvånande att de till skillnad från socialdemokratiska, liberala och till äventyrs också centerpartistiska politiker i fria demokratiska stater i Latinamerika vet vad som bäst gynnar de många människorna i regionen. Mats Hellström vet som vanligt mycket bättre var skon klämmer än den som har den på sig. Slutligen, Mats Hellström, vill jag säga att vi inte kan vänta att ta ställning till frågan om den femte kapitalpåfyllnaden till efter det att den nu föreslagna utvärderingen ägt rum. Banken skall ha besked om Sveriges beslut inom ett par månader. Skulle en översyn leda till ett utträde i framtiden blir frågan om både den femte kapitalpåfyllnaden och andra kapitalinsatser i IDB som Sverige har gjort något som då får tas upp med banken. Ingen erfarenhet finns, eftersom inget land tidigare har begärt utträde ur IDB.

Herr talman! Jag skall vid denna sena tidpunkt i debatten inte gå in på sakfrågan särskilt mycket. Jag vill bara understryka vad som redan har sagts, bl.a. av Birgitta Hambraeus, att det naiurligtvis finns ett samband mellan: handelspolitik, biståndspolitik och moral. Vi som har motionerat i den här frågan i år har agerat tidigare, och vi har medverkat till att riksdagen har beslutat ta ställning för en årlig redovisning från regeringen och att vi återkommande skall analysera vad medlemskapet leder till. I den motion som väckts till årets riksdag har vi ställt tre krav. De gäller för det första en grundlig utvärdering efter tre år, för det andra tillsättandet av en parlamentarisk kommitté som skall göra denna utvärdering. Dessa båda förslag har tillstyrkts av näringsutskottet, och jag känner mycket stor tillfredsställelse med det förhållandet. Den tredje punkten i motionen avser den femte kapitalpåfyllnaden. På den punkten har utskottet tillstyrkt att riksdagen i dag skall ta ställning för en kapitalpåfyllnad. Det finns naturligtvis argument för ett sådant ställningstagande. Förhandlingar pågår, och det sägs att man inte skall avbryta dessa förhandlingar under deras gång. Samtidigt säger man att det inte är aktuellt att utbetala några pengar under den period som löper fram till dess att utvärderingen skall äga rum. Egentligen är det då inte så stor skillnad mellan motionsförslaget och utskottets förslag. Birgitta Hambraeus sade att man inte skall börja en nedtrappning av vårt engagemang förrän vi har tagit ställning till om vi skall vara med eller inte. På den punkten har jag som motionär en något annan uppfattning. Jag tycker inte vi skall börja en upptrappning. Eftersom det inte handlar om att betala ut några pengar kunde vi mycket väl låta den frågan anstå tills vi har fått en samlad redovisning och gjort en bedömning av hur vi skall se på medlemskapet i IDB. Av den anledningen har jag inte funnit skäl att ändra mitt ställningstagande från i januari när vi skrev motionen, där vi yrkade att riksdagen inte nu tar ställning till femte kapitalpåfyllnaden. Jag yrkar därför bifall till motionens tredje att-sats.

Herr talman! I föreliggande utskottsbetänkande behandlas bl.a. överenskommelsen mellan staten och sjukvårdshuvudmännen om vissa ersättningar Under de senaste tre åren har vi från socialdemokratiskt håll krävt att staten aktivt skulle engagera sig i en angelägen och kraftfull utbyggnad av långtidssjukvården. Det var en uppföljning av initiativ som togs under hösten 1975 och våren 1976 och som redovisades i valrörelsen 1976. Vi har i motioner understrukit att vi kommer att driva denna fråga tills vi får gehör för våra förslag. Den borgerliga riksdagsmajoriteten har emellertid vid varje tillfälle avslagit våra förslag. I den nu träffade överenskommelsen har införts en ny särskild ersättning till sjukvårdshuvudmännen för att säkerställa utbyggnaden av långtidssjukvården. Ersättningen innebär att försäkringen bidrar med 170 milj.kr. per år, vilket belopp skall fördelas mellan sjukvårdshuvudmännen med 190 kr. per år och invånare i åldern 70 år och däröver. Därmed har i långa stycken de socialdemokratiska kraven äntligen vunnit gehör. I ett särskilt yttrande till utskottsbetänkandet har vi redogjort för de konkreta förslag vi framfört för att få till stånd en snabb utbyggnad av långtidssjukvården. Vi har sålunda föreslagit att samhället — staten och landstingen gemensamt — skall engagera sig i ett utbyggnadsprogram för 10000 nya platser i långtidssjukvården under en femårsperiod. Genom särskilda statsbidrag utöver de generella ersättningar som via skatteutjämning m.m. kommer landstingen till del skulle denna plan kunna förverkligas. Medel för ett förverkligande av våra förslag har avsatts i våra budgetalternativ. Landstingen har i sina planer räknat med att ca 2300 platser skulle tillkomma per år. Man har emellertid inte lyckats förverkliga denna målsättning. Under senare tid har endast 1400 platser i genomsnitt tillkommit per år. Detta har också utgjort bakgrunden till att vi från socialdemokratiskt håll föreslagit särskilda statliga insatser via den allmänna sjukförsäkringen för att få till stånd en snabb ökning av utbyggnaden. Från att man således tidigare avslagit våra förslag ansluter man sig nu på borgerligt håll till den socialdemokratiska ståndpunkten att det behövs särskilda statliga insatser för att få fart på långtidssjukvårdens utbyggnad. Hade man tidigare kommit till den insikt man nu visar skulle situationen ha sett bättre ut inom långtidssjukvården. Låt mig emellertid, herr talman, gärna uttrycka min tillfredsställelse över denna, visserligen senkomna, förändrade inställning som nu kommit till uttryck på borgerligt håll och som i dag konfirmeras genom riksdagens godkännande av uppgörelsen med Landstingsförbundet. Våra förslag om utbyggnaden av långtidssjukvården har också inneslutit en successiv utökning av antalet anställda i den befintliga långtidssjukvården. Det förslaget har som väsentligt syfte att de äldre skall kunna känna trygghet och mötas av medmänsklighet i vårdsituationen. Ytterligare ett viktigt led i våra förslag har gällt utbildningsproblemen inom långtidssjukvården. Arbetet inom denna del av vårdsektorn upplevs ofta som tungt och tilldrar sig därför inte samma intresse från de ungas sida som andra studievägar inom vårdutbildningen. Vi har därför i våra motioner betonat angelägenheten av att det ökade utbildningsbehovet tillgodoses. I fråga om dessa båda krav finns i regeringens proposition inga förslag eller riktlinjer. Vi hari reservation nr 2 understrukit nödvändigheten av att regeringen och Landstingsförbundet mycket noga följer upp överenskommelsen så att det avsedda antalet platser verkligen kommer till stånd. Vi har vidare betonat angelägenheten av att man verkar för en successiv ökning av antalet anställda i befintlig långtidssjukvård samt att utbildningsbehovet för långtidssjukvården tillgodoses. Jag ber således att få yrka bifall till reservation nr 2. I reservation nr4 aktualiserar vi ånyo frågan om en översyn av sjukpenningavdraget vid sjukhusvistelse. När riksdagen på våren 1977 behandlade den tidigare överenskommelsen mellan regeringen och Landstingsförbundet hade vi tillfälle redovisa vår principiella syn på frågan om patientavgifterna inom den allmänna sjukvården. Vi underströk att det behövs en ökad uppmärksamhet på dessa frågor så att utvecklingen inte leder bort från de grundläggande principerna om en i stort sett fri sjukvård och med en låg enhetlig avgift för läkarvård. För socialdemokratin är det ett grundläggande krav att ekonomiska och sociala faktorer inte får avgöra människors vårdmöjligheter. Det är vårdbehovet som skall vara avgörande. I detta sammanhang finns det anledning erinra om det förslag till högkostnadsskydd mot höga läkarvårdsoch medicinkostnader som nyligen lagts fram av socialpolitiska samordningsutredningen. Utredningen har förordat ett samordnat högkostnadsskydd omfattande i stort sett all öppenvård — såväl offentlig som privat — och alla läkemedelsinköp. Utan att jag närmare går in på detta förslag har de nu föreslagna höjningarna av olika avgifter understrukit angelägenheten av att denna fråga får en snar och positiv lösning. Även om man i den redovisade överenskommelsen med sjukvårdshuvudmännen stannat vid ett oförändrat sjukpenningavdrag vid sjukhusvistelse på 30 kr. per dag, kvarstår vårt krav på en översyn av sjukförsäkringens bestämmelser om sjukpenningavdraget. Det gäller att nu och för framtiden tillförsäkra även låginkomsttagare en godtagbar ersättning för inkomstbortfallet vid sjukhusvistelse. Det går inte att avfärda denna fråga så enkelt som den borgerliga utskottsmajoriteten gjort genom att hänvisa till departementschefens påpekande att mot bakgrund av inträffade och förväntade löneoch prisökningar innebär förslaget om oförändrat sjukpenningavdrag en reell sänkning av avdraget. Frågan är, som vi redovisat i vår motion och i föreliggande reservation, mera komplicerad än så. Behovet av en översyn av nuvarande bestämmelser är lika befogad efter den träffade överenskommelsen som före. Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 4. Trots våra protester genomförde den borgerliga trepartiregeringen genom ett beslut 1977 en ny och med den allmänna sjukvården konkurrerande privat läkarorganisation. Genom en utvidgad individuell taxebindning och en höjning av taxenivån med 20 96 över läkarvårdstaxans grundnivå skulle 60 privatpraktiserande läkare underåren 1978 och 1979 stimuleras att etablera en ny form av privatsjukvård ute i landet. Denna nya privatsjukvård skulle byggas upp så att minst två läkare tillsammans skulle svara för varje sådan nyetablerad privatpraktik. Vi fann förslaget i det närmaste utmanande, inte minst mot bakgrunden av att det fanns 400 vakanta läkartjänster i landstingens öppna sjukvård och att ett stort antal nya vårdcentraler ute i landstingen inte på långt när kunde utnyttjas till fullo på grund av läkarbrist. Den borgerliga riksdagsmajoriteten drev emellertid igenom förslaget. Denna nya privatläkarvård skulle, som det så vackert hette, etableras utanför storstadsregionerna där behovet av läkare var mindre väl tillgodosett. Man ville nästan ge sken av att landsbygd och glesbygd skulle bli särskilt ihågkomna. Vi hade anledning slå fast att man inte kunde räkna med att dessa privatläkare skulle etablera sig i glesbygderna. Vad det i stället skulle bli fråga om var naturligtvis att dessa privatläkare skulle finna det ekonomiskt och ur andra synpunkter fördelaktigt att öppna privatpraktik i större kommuner med ett tillräckligt befolkningsunderlag. När sedan Sveriges läkarförbund begärde förhandsprövning av etablering på 14 orter visade det sig att precis det vi förutsett inträffat. Det rörde sig nämligen rätt igenom om stora kommuner — Norrköping, Helsingborg, Borås, Kristinehamn, Örebro, Västerås, Falun, Umeå etc. för att nämna några av de 14 platserna. Det gemensamma för dessa orter var att det i huvudsak rörde sig om större städer. Bara en ort i Norrland hade föreslagits, nämligen den där läkarutbildning bedrivs, dvs. Umeå. För nio av de aktuella orterna har också landstingen avstyrkt etablering. Detta är också naturligt i ett läge då det fortfarande finns 400 vakanta läkartjänster i landstingens öppna sjukvård och då det är angelägnare än någonsin att kunna få allmänläkare till de nu och under de kommande åren etablerade vårdcentralerna och läkarstationerna. Därmed får också glesbygderna en riktig lösning av sina viktiga och angelägna sjukvårdsfrågor. I reservation nr 5 föreslår vi att de möjligheter till individuell taxebindning som infördes genom 1977 års beslut omedelbart slopas. Jag yrkar bifall till reservation nr 5. Det ankommer inte första hand på mig att gå in på de reservationer som moderaterna fogat till betänkandet. Jag skall emellertid göra en kort kommentar till reservation nr 6, som även undertecknats av utskottets vice ordförande Eric Carlsson. Reservationen förvånar mig egentligen inte. Efter misslyckandet med den privatläkarorganisation som man genomdrev 1977 och som jag nyss redogjort för kan jag förstå att man på moderat håll haft ett behov av att nu komma tillbaka med en ny variant av samma misslyckade projekt. Denna gång skall det gälla, som det heter, en individuell taxebindning även för läkare som etablerar sig på orter, där det inte finns underlag för gruppmottagningar. Man talar om att taxenivån skulle kunna differentieras så att den särskilt gynnar etableringar utanför storstadsområdena. Ordet glesbygd är försiktigtvis inte nämnt i reservationen. Det enda som egentligen förvånat mig i sammanhanget är att Eric Carlsson skrivit under motionen och reservationen. Det måste röra sig om ett olycksfall i arbetet. Jag skall emellertid inte närmare orda om denna reservation. Utskottet har kort och Låt mig sedan, herr talman, få uttala min tillfredsställelse över att man i överenskommelsen mellan staten och sjukvårdshuvudmännen förutsatt att landstingen i fortsättningen kostnadsfritt skall tillhandahålla AD-vitaminpreparat genom mödraoch barnavården. Det var minst av allt något klokt beslut som fattades när förmånen av dessa fria läkemedel togs bort fr.o.m. den 1 januari 1978. Den lösning av frågan som nu föreligger har vi från socialdemokratiskt håll i särskilda motioner föreslagit. I det ganska omfattande utskottsbetänkande som vi nu behandlar skulle det finnas anledning att också beröra en del andra frågor. Tiden medger emellertid inte detta. Jag vill dock nämna att utskottet ställt sig bakom ett motionskrav från Kjell Nilsson och Doris Håvik, som innebär att patienter som remitterats från läkare vid företagshälsovården inte skall behöva erlägga dubbla patientavgifter, vilket i ganska stor utsträckning är fallet i dag. Med hänsyn till att riksförsäkringsverket utrett frågan och att det således nu finns ett underlag genom verkets förslag att rätta till dessa förhållanden anser utskottet att regeringen bör fatta ett beslut i frågan snarast möjligt. I vårt särskilda yttrande nr 2 har vi redogjort för utskottets tidigare behandling och ställningstagande till frågan om att öka möjligheterna för handikappade att få tillgång till egen bil. Jag skall i detta sammanhang endast konstatera att den borgerliga trepartiregeringen inte brytt sig om riksdagens två gånger gjorda uttalanden om att förslag så snart som möjligt bör läggas fram. Nu kan inte frågan längre förhalas. Nu måste något ske. Slutligen har vi i det särskilda yttrandet nr 3 funnit anledning att påpeka att den redovisning som förekommer i utskottets betänkande beträffande den tidigare behandlingen av etableringsfrågan för tandläkare var dikterad av den borgerliga utskottsmajoriteten och att vi i en utförlig reservation tog avstånd från detta yttrande från majoritetssidan. Frågan har sitt särskilda intresse med hänsyn till att utredningen Tandvården i början av 1980-talet nu enhälligt föreslagit att etableringsbegränsningen av privatpraktiserande tandläkare skall förlängas till utgången av 1982 för att säkerställa folktandvårdens fortsatta utbyggnad. Utskottet har också följdriktigt avvisat moderaternas nya propåer att riva upp etableringsbestämmelserna på vissa orter. Låt mig till sist understryka att den träffade överenskommelsen med sjukvårdshuvudmännen är viktig ur många synpunkter — inte minst då det gäller den fortsatta utbyggnaden av den öppna sjukvården och den ytterst angelägna utbyggnaden av långtidssjukvården. Det är tillfredsställande att riksdagen nu genom ett godkännande av uppgörelsen med Landstingsförbundet i praktiken ställer sig bakom vårt förslag om särskilda insatser för att bygga ut långtidssjukvården. Jag ber med det anförda att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationer som är fogade till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 22.

Herr talman! Till grund för betänkandet nr 22 från socialförsäkringsutskottet ligger propositionen 177, som innehåller nya och uppräknade ersättningsbelopp till landstingen från sjukförsäkringen för åren 1980 och 1981. Beloppen är fastställda efter förhandlingar mellan staten och Landstingsförbundet. Samtidigt behandlas i detta betänkande inte mindre än 29 motioner i näraliggande frågor, och det finns åtta reservationer från de moderata utskottsledamöterna. Reservationen 1 handlar om landstingens mycket stora behov av vårdplatser i långtidssjukvården. Äldresjukvårdsutredningen konstaterade i sin rapport att det behövs ca 3 000 nya långvårdsplatser per år fram till 1982 om behovet skall täckas helt. I ett annat alternativ föreslår utredningen en utbyggnad med 2300 platser per år, vilket helt överensstämmer med landstingens egna planer för utbyggnadstakten under åren 1977-1982 enligt den s.k. LKELP. 2 300 platser i långtidsvården räknar alltså landstingen själva med att bygga varje år, och även om de inte har kunnat leva upp till den ambitionsnivån finns den med i deras planer. Nu har regeringen lovat extra stöd med 170 milj.kr. åren 1980-1981 om landstingen bygger 2 000 nya långvårdsplatser vart och ett av dessa år. Man kan tillspetsat säga att regeringen lovar 170 milj.kr. för att landstingen skall bygga något mindre än vad de själva har planerat. Vi reservanter anser att detta extra stöd motiverar att regeringen i samverkan med Landstingsförbundet med kraft verkar för att dessa nya vårdplatser verkligen också kommer till stånd. I reservationen 3 föreslår vi moderater att enklare sjukvårdande behandlingar i framtiden skall kunna utföras utan läkarordination av distriktssköterskor och bli ersättningsberättigade från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen. Det skulle vara ett enkelt och mycket praktiskt förfarande. Kommunförbundet, Landstingsförbundet, socialstyrelsen och Spri har också gemensamt framtagit exempel på behandlingsåtgärder som en distriktssköterska skulle kunna göra utan läkarordination men som ändå skulle vara ersättningsgrundande från den allmänna försäkringen. En sådan här reform kostar emellertid mycket pengar, varför vi föreslår att frågan tas upp vid nästa förhandlingsomgång mellan staten och Landstingsförbundet om ersättningsbeloppen för sjukvårdande behandlingar efter nu aktuell avtalsperiod som går ut 1982. I reservation 6 har vi moderater fått sällskap med centerpartisten Eric Carlsson i Vikmanshyttan — vilket förvånade herr Aspling — i kravet på att försöka få en jämnare fördelning i fråga om privatläkarnas etablering. Detta skulle kunna uppnås inte minst genom att man skapade möjligheter att inrätta läkarstation även inom icke tätbebyggda områden. F. n. kan försäkringskassa medge en med högst 20 96 förhöjd arvodesnivå för nyetablerad privatpraktik endast om den är gemensam för minst två läkare och om landstinget lämnat sitt medgivande. Detta missgynnar orter där det inte finns ett underlag för en flerläkarstation, utan endast för en enläkarstation. För en sådan kan man alltså inte få förhöjd taxenivå, trots att detta är en förutsättning för att en enläkarstation skall kunna etablera sig i glesbygden. Detta kanske är orsaken, herr Aspling, till att de flesta läkarstationer har tillkommit i tätorterna. I reservation 7 föreslår vi att offentliganställda läkare som vill bedriva privatpraktik på sin fritid skall kunna få ansluta sig till försäkringen utan att de först måste vägras övertidsarbete av sin huvudman. Vi anser att alla möjligheter att skapa en ökad sjukvårdsproduktion måste tillvaratas — inte motarbetas, såsom nu ofta sker. Reservation 8 gäller etableringsreglerna för tandläkare som har privatpraktik. Dessa regler är f. n. så utformade att de effektivt hindrar ett rationellt utnyttjande av våra tandvårdsresurser. Man kan, litet tillspetsat, t.o.m. säga att dessa tandläkare fr.o.m. den 1 mars 1978 är livegna i så måtto att de omfattas av regler som strider mot en enskild tandläkares rätt att på samma villkor som gäller för andra tandläkare fungera som privatpraktiker. Från detta datum gäller nämligen att tandläkare som övertar en privatpraktik får tillhöra försäkringen endast så länge han eller hon har sin huvudsakliga verksamhet på samma ort som praktiken ligger. Jag har mycket svårt att förstå denna bestämmelse, som jag anser strider mot den elementära mänskliga rättigheten att på lika villkor få utöva sitt yrke var man än bor i landet. Etableringsreglerna kan med fördel tas bort till att börja med på orter med brist på tandläkare. I reservation 9 tar vi upp ett annat delikat problem för tandläkarna. Det gäller deras möjligheter att som andra egenföretagare efter 60 års ålder ta delpension. En privattandläkare måste nämligen arbeta heltid eller minst 30 timmar i veckan. Annars anses hans praktik inte existera, när han av åldersskäl vill överlåta den på någon annan. Detta innebär att efterträdaren inte kan få etableringsrätt, och praktiken blir värdelös. En tandläkare måste ju som alla andra kunna få arbeta på halvtid, t.ex. 20 timmar i veckan, på äldre dagar och ta delpension, utan att hans praktik vid pensioneringen blir osäljbar därför att hans etableringsrätt upphör på grund av att han inte arbetat 30 timmar i veckan. I reservation 10 pekar vi på att läkare och tandläkare i praktiken saknar förhandlingsrätt i fråga om sina egna arbetsvillkor. Vi anser också att riksförsäkringsverket, som är tillsynsmyndighet för vårdgivarna, inte samtidigt skall vara motpart vid förhandlingar om vårdtaxorna. Det är ungefär som om arbetsmarknadsverket vore förhandlingspart för beredskapsarbetarna och avgjorde deras ersättning. Slutligen vill vi i reservationen 11 ha en översyn av ersättningen för vårdkostnaderna vid sjukdom som inträffar vid vistelse i länder som Sverige saknar konvention med. Ersättningsbeloppen är gamla. De har inte ändrats sedan 1962, så det är verkligen på tiden att se över dem. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till samtliga moderata reservationer.
Herr talman! Herr Ringaby och jag har många gånger stått i denna kammare och debatterat hälsooch sjukvård och tandvård. Jag skall denna kväll inte ta upp någon längre debatt, men herr Ringaby reagerade ju på mitt inlägg vad gäller framför allt min mycket berättigade kritik av det motionsförslag som man nu har lagt fram om en utvidgning av sjukvårdens privatisering. Jag har påpekat att vi fortfarande har 400 vakanser inom landstingens öppna sjukvård. Konkurrensen är hård när det gäller att få läkare till de tjänster som finns inrättade och till de vårdcentraler som nu växer fram ute i landet. Landstingen är naturligtvis ytterst angelägna om att få dessa tjänster besatta med ordinarie innehavare. Beslutet 1977 om att inrätta s.k. gruppmottagningar för privatläkare har helt enkelt kapsejsat. Såvitt jag vet har ingen etablering kommit till stånd. Landstingen har helt naturligt visat stor kallsinnighet för det hela. Det var en privat etablerad läkarorganisation som man försökte införa i konkurrens med landstingen. Det som förvånar mig är att man nu kommer tillbaka med en ny variant av detta misslyckade projekt. Jag skall inte ta upp moderaternas olika reservationer. Det som är karakteristiskt för dem är ju att flertalet handlar om en ökad privatisering av sjukvården och tandvården. Var moderaterna, och herr Ringaby, står då det gäller insatser för att garantera utbyggnaden av den offentliga hälsooch sjukvården och folktandvården behöver man inte tvivla på. Det är uppenbart att man sätter privatiseringen i främsta rummet, även om den måste ske på bekostnad av insatser för att bygga ut den öppna närsjukvård vid vårdcentraler och läkarstationer som skulle garantera en angelägen förbättring av den offentliga hälsooch sjukvården och tandvården. Att ge barn och ungdom en kostnadsfri och regelbunden tandvård är självfallet utomordentligt angeläget. Jag har, herr talman, velat säga att vi alltid kommer tillbaka till de väl kända principiella ståndpunkterna. Moderaterna har ställt sig bakom privatiseringen, men vi kommer nu och i fortsättningen att slå vakt om den offentliga sjukvården för att över hela vårt land, även i glesbygderna, garantera människorna en god och utvecklad sjukvård.
Herr talman! Det som förvånar mig vid de här debatterna mellan herr Aspling och mig är att herr Aspling alltid talar om en vidgning av privatsektorn. Det är faktiskt så att privatläkarkåren inte vidgas, utan den håller på att krympa — och läkarkåren på privatsidan blir äldre och äldre. Vi måste verkligen vidta åtgärder för att åtminstone behålla den privata sektorn med den storlek den har i dag. Herr Aspling använder fel uttryck när han talar om vidgning — det är det faktiskt inte tal om. Jag kan också ge herr Aspling ett exempel på hur etableringsreglerna när det gäller tandläkare verkar. Jag har i mitt län en tandläkare som har arbetat tills han blev 83 år gammal. Men det är klart att man inte kan arbeta 30 timmar i veckan när man är 83 år — utan han hade gått ned till ca 20 timmar i veckan. När han nu pensionerat sig, med all rätt, vid 83 års ålder kommer det en ung tandläkare och vill överta hans praktik, men han får inte göra det därför att praktiken inte existerar —den har inte fungerat 30 timmar i veckan! Samtidigt, från samma ort — det här är i norra Närke — har folktandvårdens tandläkare flyttat. Nu står man utan tandläkare i denna bygd, som hade två förut. Och det kan inte vara rimligt att neka en människa att etablera sig där uppe på den aktuella praktiken av så formella skäl som att den inte har fungerat 30 timmar i veckan. Sedan, herr talman, förvånar det nog mig också att socialdemokraterna i utskottet har avlämnat reservationen 4 beträffande sjukpenningavdrag vid sjukhusvård, eftersom det finns en överenskommelse i Landstingsförbundet, som samtliga socialdemokrater har ställt sig bakom.
Herr talman! Jag påpekade i mitt första inlägg att moderaternas reservation beträffande etableringsfrågorna på tandvårdssidan har ett alldeles speciellt intresse. För inte så länge sedan har en offentlig utredning lämnat ett förslag — Tandvården i början av 80-talet. Där har funnits representanter för de politiska partierna, och om jag inte minns fel har herr Ringaby haft en kollega från moderaterna i utredningen. Den har alltså enhälligt föreslagit att etableringsbegränsningen när det gäller privatpraktiserande tandläkare skall förlängas till utgången av 1982 för att man därigenom skall säkerställa folktandvårdens fortsatta utbyggnad. Det här är ett exempel på att man — när man sakligt måste ta ställning till de här väldigt viktiga frågorna — har kommit fram till att etableringsreglerna helt enkelt är nödvändiga för den utomordentligt viktiga folktandvården.

Den spelar en mycket viktig roll — inte minst i Norrland. Det här bara bekräftar, herr talman, vad jag sade förut, nämligen att moderaterna har intagit sin position. Det är privatiseringssträvandena man ställer sig bakom, och det gör man även om det måste ske på bekostnad av den offentliga hälsooch sjukvården och tandvården. Jag är inte längre förvånad. Men, herr talman, det finns anledning att återigen konstatera att så är det verkliga faktiska förhållandet.
Herr talman! Herr Aspling har alldeles rätt när han säger att jag har ett speciellt intresse av att driva frågan om att lätta på etableringsreglerna. Det intresset är grundat på en önskan om att ge alla människor möjlighet till tandvård enligt sjukförsäkringens ersättningsregler, var de än bor i landet.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande 1978/79:22 behandlas ett antal vpk-motioner, som jag vill kommentera. Jag börjar med motion nr 199, som gäller att kostnaderna för glasögon skall inordnas i det allmänna sjukförsäkringssystemet. Detta kan tyckas vara en liten fråga i jämförelse med vad riksdagen nu på sluttampen har kvar att behandla — men för de enskilda drabbade har frågan en annan betydelse. Vi har i motionen pekat på att en synskada är ett allvarligt handikapp, som ur ersättningssynpunkt borde jämställas med andra handikapp där hjälpmedel är nödvändiga. Kostnaden därför skall inte drabba den enskilde utan bäras av samhället som helhet. Vissa tafatta insatser har gjorts. I januari 1976 trädde en överenskommelse i kraft mellan Landstingsförbundet och socialdepartementet, vilken bl.a. gällde glasögonersättning. Staten skulle betala 2 kr. per invånare och år till de landsting som ställde upp med glasögonstöd. Landstingsförbundet utfärdade en ersättningsrekommendation, som gällde barn under 19 år, med en högsta ersättningskostnad om 15 kr., helt avgiftsfria standardglas och bidrag till glasögonbågar om högst 50 kr. Eftersom rekommendationen inte var tvingande har landstingen tillämpat olika ersättningssystem. Generositeten är som bekant varierande mellan landstingen. Det framgår vid en jämförelse av de ersättningar som utgått under de två senaste åren. Flera landsting har inte ens följt kostnadsutvecklingen utan står kvar på den ursprungliga rekommendationen, som är helt otillräcklig i dagens kostnadsläge. För hela förra året uppgick den utbetalda ersättningen i hela landet till ca 40 milj.kr. I sjukvårdssammanhang kan det betecknas som felräkningspengar. Behovet av glasögon går ofta i arv. En familj där föräldrarna bär glasögon har ofta barn som också är beroende av glasögon. Det kan bli en betydande utgift som de drabbas av. Glasögon behöver bytas, ibland ofta, särskilt när det gäller barn som växer och som av naturliga skäl oftare slår sönder sina glasögon. Från jämlikhetssynpunkt är ett beslut i den riktning vi förordat i vår motion viktigt. Kostnadssynpunkter får inte vara ett hinder eller fördröja ett nödvändigt inköp av glasögon. Beroendet av ett godtyckligt bidragssystem är nu moget för avlösning. Jag yrkar bifall till motionen 199. Nästa motion rör ersättningsreglerna inom det allmänna sjukförsäkringssystemet. Människorna i vårt land är för mycket sjuka — det är ett påstående som återkommer allt oftare. Argumenteringen fortsätter med att sjukvårdskostnaderna är för höga. Det är den direkta ekonomiska utgiften för vården som sjukvårdshuvudmännen då räknar med, en utgift som man menar måste hållas nere genom rationaliseringar av verksamheten inom vårdsektorn och genom ökade avgifter från den enskilde patienten. Men om man verkligen är intresserad av att sänka sjukvårdskostnaderna, borde man i första hand då titta på orsakssammanhanget bakom det ökade vårdbehovet. En viktig orsak till det ökade vårdbehovet är den snabba förslitningen av arbetande som sker i vårt samhälle. Utslagningen har blivit ett samhällsproblem av enorm storlek. Inom många yrken blir det alltmer ovanligt att man kan fortsätta att arbeta fram till pensionsåldern. Den ökade arbetsintensiteten och omvandlingen till löpandebandsprincipen med monotona, ensidiga arbetsuppgifter ger stressjukdomar och ökad förslitning. Strukturrationaliseringen tvingar människor att byta jobb, vilket blir allt svårare att klara med stigande ålder. Siffror visar att ca en tredjedel av dem som friställs vid en normal industrinedläggning aldrig återkommer till den reguljära arbetsmarknaden. En stor del av dem som inte kommer tillbaka i arbetslivet hamnar som långtidssjukskrivna i vårdkarusellen. Genom att sjukvården fungerar som en uppsamlingsplats för växande samhällsproblem som den är oförmögen att påverka hamnar man på efterkälken när det gäller att tillgodose de ökade vårdbehoven. Men sjukvården bidrar också till att konservera och dölja utslagningen genom sin socialt passiva funktion i samhället. En annan orsak till ökat vårdbehov, som är mera uppenbar, är att andelen äldre i befolkningen blir större. Men inte heller här kan man mekaniskt acceptera ett ökat vårdbehov. Även för de åldrande är det omkringliggande problem —- exempelvis dålig bostad, isolering, otillfredsställelse med att känna sig onyttig i samhällslivet — som påverkar vårdbehovet. Om man ser till de samlade resurserna, så är sjukvårdens andel inte särskilt anmärkningsvärd. Vi satsar exempelvis en ungefär lika stor andel på ett tvivelaktigt försvar. Folkflertalet torde också vare berett att satsa en betydande del av de offentliga utgifterna på en förbättrad sjukoch hälsovård, om man vet att pengarna används på ett vettigt sätt. " Dagens sjukvård präglas av att alltför stor del av sjukvårdskostnaderna satsas på stora institutioner, inriktade på högspecialiserad teknisk-medicinsk utrustning. Här finns resurserna såväl tekniskt som personellt. Hit söker sig läkarna — det ger dem högre status. Och det tycks ha varit lättare att argumentera för styrningen av ekonomiska resurser till högspecialiserad vård, för även sjukvården utsätts för de fria marknadskrafternas spel. Detta har i sin tur gått ut över allmänsjukvården och den öppna vården, och värst drabbad är åldringssjukvården, helt naturligt eftersom den anses minst lönsam. Jag skall inte, herr talman, gå in närmare på kvaliteten på åldringsvården, då den frågan behandlades så sent som den 22 mars. Det grundläggande problemet är inte de stigande sjukvårdskostnaderna — det är i själva vårdorganisationen som bristerna finns. Naturligtvis är det angeläget att hålla kostnaderna nere, genom förändrade insatser och inte minst av hälsoskäl. Vi har i vår motion sagt att en betydande del av de medel som nu ställs till sjukvårdshuvudmännens förfogande borde användas för kvalitativa förbättringar av existerande långtidssjukvård — för att åstadkomma en bättre och mera meningsfull vård och för att påtagligt förbättra personalsituationen. Vi har också sagt att de tillkommande platserna i största utsträckning skall inrättas i små enheter, i direkt anslutning till den normala bostadsmiljön. Det behövs ett nytänkande när det gäller sjukvård över huvud taget. Avgiftsfinansiering innebär inte att sjukvården blir billigare; den sammantagna kostnaden blir i stället högre, eftersom administrationen med indrivning och bokföring tar en stor del av avgifterna. När 7-kronan på sin tid genomfördes gjorde man beräkningar som tydde på att det kostade mer än 7 kr. att driva in varje 7-krona. En liknande undersökning har ju nu gjorts av Stockholms läns landsting när det gäller 70-kortet, och den gav samma resultat. Det kostar alltså mer än det smakar med avgifter. Och ett borttagande av patientavgiften, som vpk föreslagit, skulle innebära en ganska måttlig merutgift inom sjukförsäkringen. För vänsterpartiet kommunisterna är det i första hand en principiell fråga att all sjukvård och sjukvårdande behandling bör vara avgiftsfri. Kostnaden för all social service, där sjukvård ingår som en viktig del, måste vara allas vår gemensamma angelägenhet och bäras solidariskt. Det kan inte vara rättvist eller rimligt att den som drabbas av ohälsa dessutom skall drabbas ekonomiskt. Vi accepterar inte heller att ”behovet av sjukvård” styrs genom höjda avgifter, vilka drabbar låginkomsttagare och utslagna grupper med sociala problem som redan i dag har svårt att få en adekvat vård. Höjda besöksoch vårdavgifter skulle ytterligare förvärra deras problem — detta inte minst med anledning av att det när det gäller vård och behandling som på grund av sjukdom och efter ordination av läkare lämnas av annan vårdpersonal än läkare, t.ex. sjukgymnast, psykolog eller distriktssköterska — ofta rör sig om långvarig behandling med många besök. Den avgift som vi accepterar som rimlig är avgift för sjukhusvård när sjukpenning utgår, men vi anser också att det nu kunde vara dags att höja de 8 kr. som man garanteras ha kvar av sjukpenningen till 20 kr. per dag. För att inte sjukvårdshuvudmännen skall drabbas, om patientavgifterna slopas, föreslår vänsterpartiet kommunisterna att sjukvårdsförsäkringens läkarvårdsersättning höjs i motsvarande grad. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionerna 1250 och 2491.